Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att han i stort sett är överens med oss i sak, att han tycker att asbest är farligt och att åtgärder bör vidtas så snart som möjligt. Men samtidigt säger han: Egentligen har jag mycket små möjligheter att påverka arbetarskyddsstyrelsens handläggning, och Sivert Andersson har större möjligheter. Ändå är arbetsmarknadsministern, åtminstone i initiativskedet, ansvarig för lagstiftningen och de regler som arbetarskyddsstyrelsen skall arbeta efter. Man kan naturligtvis vara välvilligt inställd och överlämna saken till arbetarskyddsstyrelsen för övervägande. Då vet vi vad som händer. Vi vet att de olika intressena inte bara diskuterat frågorna — det är ett mycket snällt ord. I arbetarskyddsstyrelsen pågår maktkamp i flera frågor. Den drivs framför allt från industrin, som verkligen kan utnyttja sina resurser för att utöva påtryckningar. Arne Westlin på arbetarskyddsstyrelsen säger också: Vi måste naturligtvis ta reda på vilka ekonomiska konsekvenser våra beslut får. Det är vi helt enkelt skyldiga till. Jag vet att industrin har många synpunkter som har ekonomisk grund men som är kortsiktiga. De synpunkterna älls mot vår arbetsmiljö, och det är där vi befinner oss. De sagesmän jag har på detta område säger att det är mycket besvärligt att få något gehör från myndigheter för ett aktivt agerande på denna punkt. De som befinner sig på golvet och vill driva fram åtgärder har svårigheter. Jag tycker att arbetsmarknadsministern borde fundera litet över detta: Är det så att lagstiftningen har brister, så att den inte fullt ut kan tillfredsställa dem som vill hävda miljöintressena? Jag vill påstå att industrin, företagarna, hävdar sina intressen på ett för dem förmånligt sätt. Just utifrån denna synpunkt måste arbetsmarknadsministern ha ett ansvar för att lagstiftningen utformas så, att man kan driva bort asbest ur vårt arbetsliv och våra stadsmiljöer. Vi har inte fått något klart och entydigt begrepp om huruvida de handelspolitiska diskussionerna med kanadensare, EG och GATT kommer att påverka oss. Arbetsmarknadsministern avvisar tanken att diskussionerna kommer att påverka oss, men kommer Sverige ändå, om frågan ställs på sin spets, att kunna motstå en utpressning som medför att arbetsmiljön försämras? Om man skulle vilja vidta åtgärder som eliminerade råasbest och import av den skulle det gå att sätta gränsvärde noll. Då kunde, såvitt jag förstår, bromsband med asbest inte tillverkas. De klarar nuvarande gränsvärde men skulle inte klara ett gränsvärde satt till noll. Om man tillmötesgår LO:s krav på gränsvärde skulle man kunna eliminera asbest. Det vore ett bra sätt att lösa frågan. Om förhandlingarna i arbetarskyddsstyrelsen inte leder till det resultatet, borde riksdagen lagstiftningsvägen ge sådana ramar att vi kan få ett sådant gränsvärde. Det vore, tycker jag, en uppgift för den ansvarige arbetsmark nadsministern att medverka till det. 3 När det sedan gäller den senaste rapporten fick jag inget svar på frågan i vilken grad en sådan här larmrapport beaktas. Vi interpellanter har, som arbetsmarknadsministern skriver i svaret, sedan lång tid tillbaka deltagit i detta arbete, sett att skadorna minskat och sett vilka krafter som rör sig. Nu har det kommit en larmrapport igen beträffande Stockholms tunnelbana, och efter larmrapporter brukar det ske någonting. Kommer den att förbigås med tystnad, eller tycker arbetsmarknadsministern att den rapporten är så pass allvarlig att den bör föranleda åtgärder? Jag ser allvarligt på att man försöker förringa själva rapporten. Jag tar inte ställning till hur allvarlig den egentligen är. Den bekräftar bara att det finns asbest som är farlig. Man diskuterar nu vad som är farligast. Den diskussionen har, som jag ser det, passiviserat oss många gånger tidigare. Det ser jag allvarligt på.

Herr talman! Låt mig börja med att säga om den rapport som åberopats, att det har använts en mätmetod som inte har använts tidigare och som har gjort det möjligt att mäta också de mycket små fibrerna. Det innebär naturligtvis att det antal fibrer man kunnat räkna blivit oerhört mycket större än tidigare. Det innebär emellertid inte att man tidigare skulle ha nonchalerat förekomsten av de små fibrerna, utan såväl de nuvarande som de kommande anvisningarna tar hänsyn till förekomsten av både de små och de större fibrerna. Det är alltså en felaktig slutsats att tro att det här var en okänd historia. Rapporten visar emellertid på nytt nödvändigheten av att ständigt driva ned användandet av asbest. De anvisningar som nu håller på att arbetas fram är alltså ett direkt och snabbt svar på nya rapporter om att riskerna med asbest ingalunda är utplånade från arbetsmiljön. Rapporterna har också, som jag förut sade, drivit på användningen och framställningen av ersättningsmaterial, men dessa befinner sig, Sivert Andersson, på ett utvärderingsstadium, och ännu har ingen bil typgodkänts med asbestfria bromsband. Det hindrar inte att man naturligtvis så långt det någonsin är möjligt bör i varje enskilt fall ersätta asbestmaterial med asbestfritt material. Ien artikel i Metallarbetaren har den här frågan behandlats. Där säger den tidigare åberopade avdelningschefen Arne Westlin i arbetarskyddsstyrelsen: Jag har inte sett några övertygande bevis för att asbesten kan bytas ut. Det är alltså expertis på högsta nivå med hela forskningsapparaten till sitt förfogande som ändå hyser dessa tvivel. Trots att det förhåller sig på det sättet vill arbetarskyddsstyrelsen inom ramen för och med stöd av arbetsmiljölagen driva på utvecklingen mot ett asbestfritt samhälle genom nya anvisningar. Jag är säker på att detta också kommer att driva på den tekniska utvecklingen. Jag hyser förhoppningar om att vi inom en snar framtid har ett annat läge där också resterande 1000 ton asbest som vi nu Nr 15 använder kommer att ha reducerats till ett minimum, ty de anvisningar som Fredagen den det här talas om innehåller möjligheter till ett generellt förbud. Det är, 30 oktober 1981 Lars-Ove Hagberg, något annat än den handlingsförlamning som ni talade
Herr talman! När nu arbetsmarknadsministern hänvisar till att det inte finns några typgodkända bilar med asbestfria bromsbelägg må det vara riktigt — det kan jag inte svara på. Men det beror naturligtvis på att den som importerar eller säljer den nya bilen inte har begärt typgodkännande av en bil försedd med asbestfria bromsbackar. Men det innebär inte att de inte finns i handeln. Jag kan till arbetsmarknadsministern lämna över en fullständig katalog över vilka bilmärken det finns sådana här bromsbackar tillgängliga för. Man kan omedelbart åka till en verkstad och få bromsbackarna utbytta, om man har en sådan bil. Felet är att det inte finns regler här i landet som innebär att man får bort asbestbromsbanden som sitter i de nya och låt vara typgodkända bilarna. Jag är övertygad om att det inte skulle bli något som helst problem att klara dessa bromsbackar genom en typbesiktning, ty AB Svensk Bilprovning har ju till uppgift att bevaka att bilarna inte ändras på sådant sätt att de avviker från de typbesiktigade fordonen så att de utgör en trafikfara. Det har, såvitt jag förstått, inte vid något tillfälle framförts några anmärkningar mot bilar utrustade med bromsbackar som varit asbestfria. Tvärtom finns det många som vittnar om att bromseffekten är bättre med de nya backarna och att de håller två till tre gånger längre än de backar som innehåller asbest, låt vara att de i inköp är litet dyrare. Det är väl därför som bilhandeln är motståndare till att man inför de här för kunden så mycket bättre bromsbeläggen. Jag upprepar en fråga till arbetsmarknadsministern, och jag gör detta påstående. Det vore bra att få höra om det är rätt eller fel. I dag finns bromsband och bromsbelägg utan asbest till de flesta fordon samt maskiner, kranar och liknande. Asbest ersätts med olika metalloch textilmaterial som bedöms vara ofarliga. Dessa ersättningsmaterial får användas. Det finns inga begränsningar från trafiksäkerhetsverkets eller någon annan myndighets sida när det gäller sådan användning. Är detta påstående rätt eller fel?
Herr talman! Den sista fråga som Sivert Andersson ställer är ju viktig ur den synpunkten att anvisningarna — om hans påstående är riktigt — måste driva fram en utveckling mot ett asbestfritt samhälle. Problemet är dock enligt dem jag samtalat med på verkstadsgolvet att anvisningarna inte följs av företag och att det inte finns några rekommendationer att följa dem. Trots allt finns, vad jag kan förstå, en del undantagsbestämmelser som medger fortsatt bruk av asbest i det nya förslaget till asbestföreskrifter. Jag har då den 25 förhoppningen att arbetsmarknadsministern med all kraft ser till att anvisningarna påverkas i en positiv riktning. Jag vill sedan ta upp frågan om de internationella påtryckningarna. Det kan hända att det tidigare funnits starka påtryckningar, men de har i varje fall inte funnits i debatten under 1970-talet. Det kan nu sägas att hela västvärldens ekonomi är i kris, säkert då även asbestindustrins. Det betyder att man försöker slå vakt om varje liten marknad som finns. Dessutom bedömer man att Sverige har en sådan vägledande roll för andra länder att det är viktigt att Sverige fattar sådana beslut att frågan om användningen av asbest internationellt sett får en vettig och riktig bedömning och att detta inte får stoppa exporten av varor till tredje världen. Sverige har också ett internationellt ansvar vad gäller arbetsmiljön och kan inte bara bedöma frågan ur handelspolitisk synpunkt. Jag vill sedan ta upp frågan om importstopp eller inte. Jag tycker själv att den bästa åtgärden är ett importförbud om vi anlägger en helhetspolitisk syn på frågan. Men när arbetsmarknadsministern gör den bedömningen att arbetsmiljölagen ger tillräckliga möjligheter att genomföra ett förbud, förutsätter jag att han agerar med all den kraft han kan ha för att det blir på det sättet. Det måste bli följden av ett sådant uttalande. Om inte arbetarskyddsstyrelsen anser sig ha tillräckligt spelrum att göra det, måste arbetsmarknadsministern gripa in och ändra lagen så att det blir det resultat jag här åsyftat — det förutsätter jag.
Herr talman! Jag har ingen anledning att bestrida riktigheten i Sivert Anderssons påståenden om förekomsten av de material han nämner. Just för att de är så många och finns för så många bilmärken är det utmärkt att Metalls medlemmar runt om i landet har ögonen på det här och ställer frågan vid varje särskilt tillfälle om det är nödvändigt att använda ett asbestmaterial. Det är emellertid inte riktigt hela sanningen. Det är sant det som Sivert Andersson här läser upp, men det är kanske inte hela sanningen. Till detta kommer ju att en hel del av dessa material måste utvärderas för att man skall vara säker på att de håller vad man lovar och att de sedan kan ligga till grund för strikta anvisningar om att andra asbestmaterial inte får förekomma. Det är den konflikten när t.ex. trafiksäkerheten inte får sättas i fara som vi naturligtvis måste ta hänsyn till, innan förbudet kan gälla helt generellt. Nu är emellertid de nya anvisningarna på väg, och med stöd av den nya arbetsmiljölagen kan restriktionerna i denna del skärpas. Jag hyser därför gott hopp om att mängden asbestmaterial snabbt kommer att nedbringas. Som jag sagt har mängden asbestmaterial minskats mycket kraftigt under de senaste åren. Jag tycker att det är utmärkt, Lars-Ove Hagberg, om Sverige är vägledande i den fråga det här gäller, dvs. att vi kan medverka till en annan syn också i andra länder. F. n. vet vi att man i flera andra länder inte hyser samma rädsla för användandet av asbest som vi gör. Kan vi få till stånd en minskning av asbest inte bara i Sverige utan runt om i världen genom att vara Nr 15 föregångare, är det ett utmärkt resultat av anvisningarna, som trots allt är Fredagen den motiverade för att skydda svenska arbetare och tjänstemän. Får detta till 30 oktober 1981 följd att vi också indirekt kan skydda andra ute i världen är det ett utmärkt

Herr talman! Alexander Chrisopoulos har i en interpellation ställt två frågor till mig som berör regeringens syn på situationen i Chile och den svenska flyktingpolitiken. Den första frågan gäller om det inom den svenska regeringen skett en omvärdering av militärjuntan i Chile som motiverar en annorlunda och mer restriktiv behandling av asylsökande från Chile. Alexander Chrisopoulos har vidare frågat vilka särskilda instruktioner som gäller och vilka skillnader som i praxis utvecklats för svenska myndigheters handläggning av flyktingärenden rörande personer från olika länder. Svaret på den första frågan är nej. Den 18 september förra året kritiserade utrikesminister Ola Ullsten i ett tal den då nyss genomförda folkomröstningen i Chile. Han sade bl.a. att folkomröstningen — under de omständigheter den genomfördes — utgjorde ett grovt försök att ge sken av legalitet åt Pinochetregimen och befästa diktaturens grepp om landet för lång tid framöver. Den nya konstitutionen trädde som bekant i kraft den 11 mars i år. Den innebär att de auktoritära styrelseformer som tillämpats i Chile sedan militärkuppen 1973 gavs en författningsenlig ram. Presidenten gavs ökade maktbefogenheter, och rättsskyddet för den enskilde har ytterligare minskats. En hård social kontroll upprätthålls genom att starka begränsningar införts i fackliga och andra medborgerliga rättigheter. Partipolitisk verksamhet är f. n. förbjuden och har gjorts beroende av framtida lagstiftning. Samtidigt har repressionen åter tilltagit efter den tillfälliga förbättring som kunde iakttas 1977-1978. Att förtrycket nu åter ökar kan delvis ses mot 86 bakgrund av att oppositionen intensifierat sina aktiviteter för att bekämpa regimen och den laglighet den nu vill ikläda sig. Det bör dock i Nr 16 sammanhanget understrykas att regimens förtryck i dag är selektivt, dvs. det drabbar inte allmänt och godtyckligt på samma sätt som åren omedelbart efter militärkuppen 1973. Även den 18 september i år framförde utrikesministern i ett uttalande hård kritik mot Pinochetregimen. en av flykting Vad gäller den andra frågan, om vilka instruktioner som gäller vid ärenden handläggningen av flyktingärenden, är svaret att det inte finns några särskilda instruktioner för svenska myndigheters handläggning eller bedömning av flyktingärenden från skilda länder. Avgörande för om en utländsk medborgare skall få stanna i Sverige av politiska skäl är risken för förföljelse i hemlandet, vilket framkommer vid en individuell bedömning av varje enskilt ärende. Vid denna bedömning tas givetvis hänsyn till rådande politiska förhållanden i hemlandet. T. ex. beaktas den ökade repressionen i Chile. Varje ärende prövas således individuellt i enlighet med gällande lag och praxis. Enbart det förhållandet att utlänningen kommer från ett visst land innebär emellertid inte att han eller hon automatiskt får stanna i Sverige. Det avgörande vid denna prövning är, som jag tidigare sagt, den risk för förföljelse som kan bedömas föreligga i det enskilda fallet.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

Herr talman! Jag tackar invandrarministern. Som svar på min fråga om det har skett en eventuell omvärdering av militärjuntans roll och politiska förtryck i Chile som motiverar en annorlunda och mer restriktiv behandling av asylsökande från Chile, framhåller invandrarministern att så inte är fallet. Enligt den svenska regeringens bedömning har repressionen åter tilltagit efter den tillfälliga förbättring som kunde iakttas 1977-1978. Att förtrycket nu åter ökar kan delvis ses mot bakgrund av att oppositionen har intensifierat sina aktiviteter för att bekämpa regimen och den laglighet den nu vill ikläda sig. Den nya konstitutionen, som trädde i kraft den 11 mars i år, innebär att de auktoritära styrelseformer som tillämpats i Chile sedan militärkuppen 1973 gavs en författningsenlig ram och att rättsskyddet för den enskilde har ytterligare minskats. Jag delar regeringens bedömning av militärjuntan i Chile och situationen i det landet. Därför finner jag det anmärkningsvärt och förvånande att denna bedömning, som skall ligga till grund för behandlingen av asylsökande från detta land, inte följs av en motsvarande praxis, utan att det där tvärtom kan märkas en till synes omotiverad restriktivitet. Det finns flertaliga exempel på att man avslår välmotiverade ansökningar från personer som har mycket 87 starka motiv för att stanna i landet. Detta gäller exempelvis personen X. I Chile arbetade X politiskt i organisationen De sju — en utlöpare till MIR — under åren 1973-1977. Från 1979 deltog X i en studentorganisation. X arbetade politiskt i skola och universitet, inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. X bror är dömd för politiskt arbete och lever f. n. under jorden. Statens invandrarverk har fattat beslut om avvisning av X och hans familj. Den svenska ambassaden i Santiago beviljar däremot den 1 april 1981 uppehållsoch arbetstillstånd för X mor och yngre bror på samma grunder som leder till att X får avslag i Sverige. I den avvisningshotade familjen ingår ett barn fött den 1 juni 1981. Personen A har varit politiskt aktiv inom det radikala partiet, dvs. det socialdemokratiska partiet, i många år. Aktiviteten består i underjordisk verksamhet i olika former. A har arresterats av polisen flertaliga gånger. Under långa perioder tvingas A till anmälningsplikt hos polisen. A har deltagit i och organiserat demonstrationer och andra aktiviteter mot regimen i Chile. Den 1 maj 1979 arresteras hon, tillsammans med de övriga i den grupp som hon tillhör, av polisen i samband med att hon och gruppen förbereder en demonstration. Hon hålls fången i en månad. Polisen hotar henne och uppmanar henne att lämna landet — annars kommer hon att försvinna. Hennes ansökan om politisk asyl i Sverige avslås. Personen B har varit medlem i socialistpartiet sedan 1962-1963. År 1966 blir B sekreterare inom de privatanställdas fackförening för hela Santiago. Åren 1967-1968 är B fackföreningsrepresentant i partiet. År 1971 blir B organisationssekreterare inom vägarbetarförbundet för hela landet och innehar denna post fram till statskuppen 1973. Den 11 september 1973 kommer militären till det ministerium där han arbetade. De anställda gör motstånd, strid förekommer. B flyr till södra Chile och går under jorden. Han lever en period illegalt och flyr därefter till Argentina, där han blir en av ledarna för de chilenska flyktingarna. Han trakasseras av polisen i Argentina, och mordförsök förekommer. B flyr till Sverige. Pengarna till biljetten skickas av B:s partikamrater. Socialistpartiet i Sverige intygar i en skrivelse till invandrarverket riktigheten av B:s redogörelse i samband med ansökan om politisk asyl. Invandrarverket undersöker möjligheter att skicka B tillbaka till Argentina. Det här är bara några exempel som visar att det finns en stor motsättning mellan den bedömning som regeringen gör av militärjuntan i Chile å ena sidan, och å andra sidan den praxis som utvecklas när det gäller beviljandet av ansökningar om politisk asyl från personer som kommer från detta land. Jag anser att det finns stor anledning för invandrarministern att se över denna situation. Den praxis som bör utvecklas när det gäller behandlingen av asylsökande från olika länder bör vara konsekvent och inte ge upphov till misstankar att vår politik när det gäller politiska flyktingar beror på ekonomiska och politiska konjunkturer. Trots att invandrarministern som svar på min andra fråga säger att det inte Nr 16 finns. några särskilda instruktioner och skillnader i handläggningen av Måndagen den flyktingärenden rörande personer från olika länder, förhåller det sig 2 november 1981 annorlunda i praktiken. När det gäller personer som söker politisk asyl och som kommit från de socialistiska länderna har den praxisen utvecklats att de personerna i princip inte behöver åberopa några som helst politiska förföljelser i sina hemländer. Det räcker med att de frivilligt förlänger sin vistelse här i landet utöver vad som anges i utfärdat visum, för att de skall få politisk asyl. Denna praxis anser jag vara en kvarleva från det kalla krigets dagar, vilken inte har med dagens verklighet att göra och vilken vittnar om att den svenska flyktingpolitiken är inkonsekvent. Det är en ordning som jag starkt ifrågasätter.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos säger att våra kunskaper om förhållandena i Chile inte har följts upp av en motsvarande praxis vid behandlingen av asylansökningar. Jag vill hävda motsatsen, och jag sade också i mitt första anförande att man tar hänsyn till de kunskaper som man har om den ökade repressionen när man bedömer asylansökningar från chilenare. Varje enskilt fall bedöms dock med utgångspunkt i den förföljelse som man kan tro att vederbörande kan komma att bli utsatt för. Jag kan inte gå in på de enskilda fall som Alexander Chrisopoulos tog upp och som hade X, A och andra beteckningar, eftersom jag är förhindrad att göra det. Jag konstaterade dock att det i samtliga fall var invandrarverkets avgöranden som låg till grund för den kritik som Alexander Chrisopoulos fört fram. Nu är det ju så att man har besvärsrätt hos regeringen. Jag vet inte hur regeringen har behandlat dessa fall. Jag kan alltså inte gå in på dem. Bedömningen av enskilda fall är absolut densamma, oavsett från vilken regim man är flykting. Det enda som är avgörande är vilken form av förföljelse som vederbörande kan vänta sig när han kommer hem. Olika saker kan naturligtvis vara skäl till förföljelse. Men det är enbart I konsekvenserna i det enskilda fallet som bedöms och inte i något avseende vilken regim som flykten avser.

Herr talman! Invandrarministern hävdar fortfarande att de bedömningar som görs när det gäller olika asylsökandes möjligheter att få politisk asyl utgår från den förföljelse som personen i fråga kan tänkas bli utsatt för i sitt hemland och att den bedömningen sker lika, oberoende av från vilket land vederbörande kommer. Nu vet jag emellertid att man när det gäller asylsökande från de socialistiska länderna som skäl för att dessa skall få politisk asyl brukar åberopa att de löper risken att bli utsatta för repressalier när de kommer tillbaka till sina hemländer, om de förlänger sitt lovliga visum i Sverige. Det | motiverar så att säga villigheten att ge dem politisk asyl. 89 att förhindra icke seriösa fastighetsförvärv Men hur förhåller det sig i praktiken? När det — för att ta ett exempel — gäller ungerska medborgare har det ju beträffande invandrarverkets behandling visat sig att om en ungersk medborgare låter förlänga sitt visum med ända upp till tre månader, så löper han risken att få en stark varning av den ungerska regeringen. I praktiken är situationen den att exempelvis systrarna Cortez, som bevisligen tillhör det chilenska kommunistpartiet — representanten för Unidad Populara som finns i Sverige intygar detta — och som bevisligen bedrivit en omfattande politisk aktivitet i Sverige löper risken att bli utvisade till Chile. Risken är uppenbar att de kommer att drabbas av repressalier från den chilenska regeringen på grund av sina aktiviteter i Sverige. De utvisas alltså. Däremot får en ungersk medborgare politisk asyl, därför att han löper risken att få en skarp varning i sitt hemland. Det är dessa uppenbara skillnader som jag vill påtala.
Herr talman! Interpellationen gällde ju Chile och chilenska förhållanden. Jag finner inte stor anledning att gå in på andra länder. Man jag kan ändå säga att det är många personer från socialistländer som söker asyl i det här landet men som inte beviljas asyl. F. n. gäller det t.ex. Polen. När det gäller bedömningen av enskilda fall i Chile hävdar jag fortfarande att vi har bedömt dessa generöst och att vi fortfarande gör det. Det finns också anledning att tro att våra bedömningar har varit rimliga. Enligt vår ambassad i Santiago finns det nämligen inga uppgifter om att någon från Sverige återvändande chilenare skulle ha råkat illa ut vid återkomsten till hemlandet. Detta har även bekräftats vid mina kontinuerliga kontakter med chilenska exilorganisationer i Sverige. Inte heller de känner till något fall av det slaget. Det tycker jag är någonting som vi bägge två kan ta fasta på.

Herr talman! Rune Torwald har, med anledning av den s.k. Göta Finans-affären, frågat mig vilka åtgärder regeringen överväger för att i framtiden söka eliminera möjligheterna till icke-seriösa fastighetsförvärv. Enligt Rune Torwald aktualiseras i detta sammanhang bl.a. frågor om informationsutbyte kommuner emellan när det gäller icke-seriösa fastighetsförvärv, möjligheterna att komma åt den handel med andelar i kommanditbolag som nu gör det möjligt att förhindra myndighetsinsyn samt möjligheterna att förbättra systemet med opartisk värdering av fastigheter för att undvika uppenbara övervärderingar. förvärv av hyreshus som inte är önskvärda från samhällets och de boendes synpunkt. I samband med att lagen 1979 utvidgades till att gälla i hela landet ändrades förfarandet så att förvärv av hyresfastigheter kräver tillstånd av hyresnämnden endast om kommunen begär det. Förvärvstillstånd skall vägras om förvärvaren inte förmår göra sannolikt att han är i stånd att förvalta fastigheten och att syftet med förvärvet är att idka fastighetsförvaltning. Lagen är också tillämplig på förvärv av aktier och andelar i bolag som har till huvudsakligt syfte att äga och förvalta fastigheter. I detta fall är tillståndsplikten generell och alltså oberoende av begäran från kommunen. När ett nyetablerat eller okänt bolag ger sig in på hyreshusmarknaden i en kommun fordrar enligt min mening omsorgen om de berörda hyresgästerna att kommunen gör en ordentlig efterforskning för att utröna bolagets soliditet och avsikten med förvärvet. Uppgifter från andra kommuner angående mindre seriösa fastighetsförvärv kan härvid, såsom Rune Torwald har påpekat, vara en viktig informationskälla. Jag vet att Stockholms, Göteborgs och Malmö kommun med anledning av det som nu har inträffat har inlett ett samarbete för utbyte av sådan information, och det är min förhoppning att också andra kommuner, där man kan förvänta spekulativa hyreshusförvärv av större omfattning, ansluter sig till detta samarbete. Självfallet har också hyresgästföreningarna med sin rikstäckande organisation här en viktig uppgift att fylla. Jag anser inte att det nu finns anledning för regeringen att vidta några åtgärder för att främja det behövliga samarbetet, men jag kommer självfallet att följa utvecklingen här. Som jag tidigare har berört kan fastighetsförvärv också ske genom förvärv av aktier eller andelar i bolag som äger fastigheter. Jag är medveten om att tillståndslagens bestämmelser på denna punkt har vissa brister och att sådana förvärv inte prövas i avsedd utsträckning. Stockholms kommun har nyligen slutfört en omfattande undersökning av tillämpningen av tillståndslagen inom kommunen, och ett förslag till åtgärder, som bl.a. innefattar förändringar i reglerna om tillståndsprövning av aktieoch andelsförvärv, är att förvänta. Regeringen kommer att mot bakgrund av undersökningsresultaten ta ställning till vilka förändringar i tillståndslagen som är nödvändiga. När det slutligen gäller frågan om fastighetsvärdering vill jag erinra om att affärsbankerna enligt 59 § banklagen normalt får bevilja kredit endast mot betryggande säkerhet. Motsvarande regler gäller för sparbanker och föreningsbanker. Det är uppenbart att om lån i fastigheter skulle beviljas på grundval av en orealistiskt hög värdering av fastigheterna, skulle kravet på tillräcklig säkerhet inte uppfyllas. Enligt vad jag inhämtat motsvarar fastighetsvärderingarna med få undantag högt ställda krav. Bankinspektionen, som utövar tillsyn över bankerna, förbereder emellertid nya anvisningar. Samråd i denna fråga har inletts med lantmäteriverket. Någon åtgärd från regeringens sida finner jag mot bakgrund härav inte påkallad. att förhindra icke seriösa fastighetsförvärv
Herr talman! Jag ber först att få tacka bostadsministern för svaret. « Ijuni månad i år blev det genom massmedia uppenbart att ett företag med namnet Göta Finans AB lyckats förvärva ett antal hyresfastigheter i Göteborg under med förlov sagt anmärkningsvärda former. När bubblan brast tvingades företaget gå i konkurs. Konkursförvaltaren och massmedia har klarlagt bl.a. att Göta Finans AB synes vara ett dotterföretag till S.K.A.B. Byggnadsaktiebolag samt att företaget haft ett stort antal egna dotterföretag, exempelvis Finans-Invest AB, Bohus-projekt AB och Bygge och Bo i Göteborg AB. Ännu har härvan inte helt kunnat klarläggas varför än så länge varken de ekonomiska konsekvenserna eller frågan om eventuella brott kan redovisas. Så mycket är dock klart som att inblandade bolag lyckats förvärva ett stort antal hyresfastigheter liksom jordbruksoch fritidsfastigheter. En förutsättning för de här förvärven synes ha varit att vid värderingen av fastigheterna för erforderlig belåning en uppenbar övervärdering av dessa fastigheter har skett. Jag noterar med tillfredsställelse att bostadsministern nu redovisar att bankinspektionen i samråd med lantmäteriverket förbereder nya anvisningar. Jag vill uttrycka den förhoppningen att statsrådet noga följer detta arbete och tillser att effektiva regler utarbetas med största möjliga skyndsamhet. De här aktuella inköpen har finansierats genom att köparna har övertagit den förre ägarens skulder. Sedan har köparna gått till ett visst organ och fått fastigheten uppvärderad. Därefter har man utnyttjat detta nya värde till en ökad belåning, som man har använt som handpenning i ett nytt fastighetsförvärv, där man i sin tur har höjt belåningsvärdena. Så har det hela kunnat rulla vidare utan att köparna själva har behövt satsa några pengar. Det finns anledning att klart och entydigt deklarera att kommunens ansvar för bostadsförsörjningen utgör en viktig och självklar grund för att motarbeta spekulationshandel med fastigheter och en osund fastighetsförvaltning. Bostadsfastigheter får inte vara en handelsvara på vilken mindre nogräknade personer genom olika affärstransaktioner — på det sätt jag nyss redovisade - kan göra vinster på hyresgästernas och samhällets bekostnad. I Göteborg väcktes därför redan i vintras en motion från centeroch folkpartiledamöter i fullmäktige om att tillståndslagens utnyttjanden vid fastighetsförvärv skulle bli föremål för en skärpning. Den motionen kommer nu att bli behandlad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde. I samband med att den här motionen behandlades i fastighetsnämnden beslöt en enig fastighetsämnd den 13 april i år att avsevärt skärpa tillämpningen av lagen vid förvärvsärenden. Jag vill gärna notera att det skedde innan Göta Finans-skandalen var känd. Fastighetsägare som är okända på marknaden eller som genom tidigare förvaltning inte har iakttagit god sed i hyresförhållanden skall nu prövas regelmässigt av hyresnämnden i Göteborg. I syfte att förhindra icke-seriösa fastighetsägare att överföra sin verksamhet till andra kommuner har också fastighetshämnden beslutat att uppdra åt fastighetskontoret att som ett särskilt led i prövningen utbyta information med Stockholm och Malmö. Statsrådet har i sitt svar också poängterat vikten av att detta samarbete kommer till stånd. Jag tror att det är det allra viktigaste. Den här typen av icke-seriösa företag kommer sannolikt att försöka ta sig ut även i kommuner där man har mindre erfarenhet av den här sortens skumraskaffärer. Risken är då att kommunen, just därför att köparna inte är kända, inte finner någon anledning att motsätta sig förvärv. Det är nämligen så, att man enligt gällande lag måste ha konkreta skäl till att man vill vägra ett köp av det här slaget. Ett annat problem som har blivit uppenbarat, men som kanske inte uppmärksammats så mycket i massmedia, är att man genom att förvärva aktierna i ett bolag som äger fastigheter också blir fastighetsägare. Det kan ske utan att andra fordringsägare hos det här bolaget ens blir underrättade. Jag känner till att bl.a. ett av de tidigare nämnda bolagen, Bygge och Bo, som äger ett antal fastigheter förvärvades av Göta Finans i mars. De — bl.a. tre familjer — som hade fordringar hos det gamla bolaget underrättades inte på något sätt om denna transaktion av den som köpte bolaget. Däremot var dess bättre den person som sålde bolaget just nog att i början av juli underrätta vederbörande om att han inte längre ägde bolaget och att räntor m.m. på bolagets skulder skulle utbetalas av den nye ägaren. Denne har emellertid till dags dato inte låtit höra av sig, utan också dessa fordringar har för bevakning fått lämnas in till konkursförvaltaren för hela Göta Finanshärvan. Bostadsministern har ju också uppmärksammat det här problemet och noterat att det nog finns en del brister i nuvarande bestämmelser. Jag räknar därför med att bostadsdepartementet gör vad det kan för att skyndsamt täppa till de hål i bestämmelserna som nu utnyttjas av icke-seriösa fastighetsförvärvare. Sammanfattningsvis vill jag notera att vad bostadsministern här anför är positivt. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att man så snart som möjligt vidtar åtgärder för att skärpa kontrollen vid försök till den här sortens icke-seriösa fastighetsförvärv.
Herr talman! Jag vill bara redovisa att vi på departementet — även jag själv — kontinuerligt följer de här frågorna: dels verksamheten i hyresnämnderna, dels vad som händer i bostadsdomstolen. Dessutom har ett mycket fint jobb genomförts av Stockholms kommun när det gäller tillämpningen över huvud taget av tillståndslagen. Det är klart att historien med Göta Finans ytterligare understryker det vi sade redan när vi gjorde förändringar i tillståndslagen, nämligen att det är uppenbart att den generella prövningen av andelar och av aktieförvärv när det gäller fastigheter inte är tillfredsställande. Det är alltså min avsikt att så snart som möjligt plocka fram de erfarenheter som vi har fått sedan förändringarna i tillståndslagen trädde i kraft. Det bör ske i form av en departementspromemoria. Det är uppenbart att syftet med Göta Finans förvärv av fastigheter inte har 8 Riksdagens protokoll 1981/82:14-16 varit seriöst, och parasiter av den sorten har ju inte i fastighetsbranschen över huvud taget att göra. Därför bör vi göra förändringar i lagstiftningen.
Herr talman! Jag noterar dessa kompletteringar med tillfredsställelse och skulle bara än en gång vilja understryka vikten av att man inte glömmer bort de mindre kommunerna, när man nu försöker skärpa tillämpningen av gällande bestämmelser och hjälpa kommunerna med nya anvisningar m.m. Jag tror att man måste skapa någon form av faktabank om vilka företag som missköter sig. Det är möjligt att man borde inrätta en sådan bank hos Kommunförbundet, så att en kommun i samband med ett sådant här ärende lätt kan få reda på om ett aktuellt företag figurerat någon annanstans. Det är knappast rimligt att Stockholms kommun skall skriva till 240 kommuner och tala om att man kommit på ett företag eller en person som missbrukar möjligheterna till fastighetsförvärv. Lika orimligt är det att enskilda kommuner skall skriva till alla andra kommuner och fråga om de vet något om en viss köpare. Man måste nog, som sagt, försöka skapa någon sorts bank, där man samlar uppgifter av detta slag. Jag skulle kunna tänka mig att Kommunförbundet vore det naturliga organet och att man så fort man upptäckt ett icke-seriöst företag eller en sådan person rapporterar detta till Kommunförbundet. Då kan kommunerna i samband med fastighetsaffärer kontakta Kommunförbundet och fråga: Hur ligger det till? Är detta företag känt sedan tidigare för något som inte är just?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

Statens och kommunernas direkta och indirekta stöd till bostadssektorn är betydande. År 1980 kan subventionerna i form av bostadsoch räntebidrag samt via skattesystemet preliminärt beräknas ha uppgått till mer än 20 miljarder kronor. Jag har i olika sammanhang, bl.a. i årets budgetproposition, betonat att det inte är rimligt att räkna med någon väsentlig höjning av stödnivån i framtiden. Det finns därför anledning att fortlöpande överväga inriktningen av detta stöd med hänsyn till såväl de fördelningspolitiska som de bostadspolitiska effekterna och till de ekonomiska konsekvenserna för staten och kommunerna. Riksdagen har inte haft något att erinra mot dessa uttalanden. Exempel på sådana åtgärder är avtrappningen av räntebidragen i de äldre årgångarna samt marginalskattereformen och de begränsningar i avdragsrätten som genomförs i samband med den. I budgetpropositionen redovisade jag också att flera olika åtgärder, t.ex. sänkning av den garanterade räntan och införande av produktionskostnadsanpassad belåning, har vidtagits för att minska genomslaget av kostnadsökningarna i bostadsproduktionen på hyran. Underhållsfondsutredningens förslag om hyresgästinflytande på målning och tapetsering remissbehandlas f. n. Andra utredningar av betydelse i detta sammanhang är byggprisutredningen, värmemätningsutredningen och bostadsbidragskommittén. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att nu föreslå några nya subventioner i syfte att förhindra hyreshöjningar eller begränsa kostnadsökningarna i nyproduktion.

Herr talman! Jag ber att få tacka för interpellationssvaret från bostadsministern. Dagens bostadspolitiska verklighet visar att de bostadspolitiska mål som riksdagen fastställt inte tillnärmelsevis har uppfyllts av de borgerliga regeringarna. Klyftorna mellan bostadspolitikens vinnare — villaägare och privata fastighetsägare — och dess förlorare — hyresgästerna — bara växer. Hyresutplundringen ökar i allt hastigare takt samtidigt som bidragen till villaägarna — framför allt den femtedel av dem som har de största husen, lånen och inkomsterna — blir allt större, medan privata fastighetsägare och spekulanter på bostadsmarknaden gör allt större vinster. Höginkomsttagare i villa har skott sig på bekostnad av flertalet hyresgäster. Trots att de hushåll som bor med äganderätt svarar mot bara ca 40 96 av bostadslägenheterna uppbar de år 1980 ca 77 90 av det generella bostadsstödet i form av räntebidrag och skattelättnader. I pengar räknat var samhällets stöd till bostadssektorn — som bostadsministern har sagt i svaret — 20,5 miljarder kronor. Av detta var ca 5,9 miljarder inkomstprövade bostadsbidrag och tillägg som kom de boende till del oavsett upplåtelseformer. Resterande 14,6 miljarder var generella stödåtgärder, och av dessa gick alltså ca 11,3 miljarder till boende med äganderätt och endast omkring 3,3 miljarder till hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Orsaken till det här förhållandena är eller borde vara välkända. Medan nivån på det statliga räntebidraget regleras av riksdagsbeslut, så har underskottsavdrag för skuldräntor tillåtits att växa utan kontroll.

Missnöjet och oron bland landets hyresgäster är nu troligen större än någonsin. Mot bakgrund av de stora prisstegringarna bl.a. på maten, ständigt återkommande hyreshöjningar, reallöneförsämringar och minskad köpkraft säger allt flera hyresgäster ifrån: Nu får det vara nog! Allt flera hyresgäster-löntagare protesterar mot regeringens ekonomiska politik och kräver en omfördelning av bostadssubventionerna från ägarsektorn till de allmännyttiga hyreshusen. Man kräver slut på orättvisorna, att hyreshöjningarna skall stoppas och att boendekostnaderna skall pressas ned till en socialt acceptabel nivå. Varje hyreshöjning är en lönesänkning. Det är inte förvånande att många hyresgäster — i avvaktan på en annan bostadspolitik och konkreta åtgärder från statsmakternas sida — nu överväger att vägra betala ytterligare hyreshöjningar. Politiska strejker, husockupationer, blockader, hyresmaskningar och hyresstrejker kan bli resultatet av en fortsatt vägran från en borgerlig regering och riksdagsmajoritet att vidta åtgärder för att undvika stora hyreshöjningar under år 1982 och underlätta möjligheten för tiotusentals ungdomar att erhålla egen bostad. Herr talman! Det är en allvarlig situation vi befinner oss i. Vi får inte bli förvånade om framför allt ungdomen kommer att ge uttryck för sina protester med metoder som vi har sett i det övriga Europa. Det är heller inte förvånande att man i flera allmännyttiga bostadsföretags styrelser på allvar diskuterar om man skall meddela staten att man inte anser det vare sig socialt eller politiskt möjligt att begära nya stora hyreshöjningar av sina hyresgäster. Förslag om att begära uppskov med betalning av amortering och räntor på bostadslånen liksom framställningar till landsting och kommuner hör till de åtgärder som diskuteras. Ute i kommunerna, i bostadsområden och hyresgästföreningar, på arbetsplatser och i fackföreningar, genom namninsamlingar och uppvaktningar, på möten och vid debatter framförs konkreta förslag till krav på stat, landsting och kommuner om olika åtgärder. Krav ställs bl.a. på kommuner och landsting att i avvaktan på åtgärder från regering och riksdag gå in med direkta stödåtgärder till sina bostadsföretag, till sina hyresgäster. Kraven till kommunerna gäller bl.a. direkta bidrag för sociala och allmänna merkostnader, för olika miljöförbättringsåtgärder och för underhåll av fastigheterna. Krav ställs även till landstingen och kommunerna om tillfälliga lån och bidrag för att undvika hyreshöjningar vid årsskiftet, om tillskott till grundkapital och om stopp för nya taxehöjningar som drabbar vanliga hushåll. Allt vanligare blir även att man kräver av kommunerna och deras bostadsföretags ledningar att också de skall agera och ställa krav på statsmakterna om ett särskilt riktat stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen.

Herr talman! En gemensam nämnare för de flesta förslag och krav som ställs är ett riktat statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen. Vänsterpartiet kommunisterna har med anledning av regeringens förslag om sänkning av momsen och andra ekonomisk-politiska åtgärder i en partimotion förra veckan bl.a. föreslagit en ordentlig insats för att stoppa hyreshöjningarna. Hyran har stigit mer än flertalet priser, framför allt stiger hyrorna snabbare än lönerna. Nu begär fastighetsägarna nya hyreshöjningar som motsvarar 200-250 kr. per månad för en normal trerumslägenhet. Genomsnittshyran för en nybyggd eller nyrenoverad lägenhet har i många kommuner passerat eller ligger i närheten av 300 kr. per kvadratmeter och år. Det betyder att hyrorna nu är dubbelt så höga som vad hyresgäströrelsen och andra organisationer anser vara socialt acceptabelt, dvs. 15 20 av en normal industriarbetarlön för en tvåa på 60 kvadratmeter. Hyreshöjningarna kan stoppas och ett hyresstopp för hela hyresmarknaden kan åstadkommas genom ett riktat statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen av storleksordningen omkring 1 miljard kronor. Genom bruksvärdesbestämmelserna i hyreslagen får som bekant ett hyresstopp eller lägre hyror hos allmännyttan samma resultat även i privata hyreshus. Vpk har under många år lagt fram en rad förslag till åtgärder som sammantaget skulle betyda lägre hyror, bättre boendemiljöer och bättre inflytande för hyresgästerna. Vi har i detta sammanhang, i den partimotion som jag nyss nämnde, begränsat oss till att föreslå ett par kortsiktiga åtgärder med snabb effekt, som de enda möjliga när det gäller att stoppa begärda hyreshöjningar för år 1982. Vi föreslår ett riktat statligt stöd till allmännyttan bestående dels av förlängda underhållslån och återinförande av hyresförlustlånen, dels av ränteoch amorteringsfria lån av en storleksordning som behövs för att täcka hyreshöjningsbehovet sådant detta ser ut efter hyresförhandlingarna. Herr talman! Hyresgästordföranden Lars Anderstig har rätt då han säger att hyrorna borde ligga stilla och att man aldrig kan acceptera sådana hyreshöjningskrav som nu förekommer — krav som till större delen beror på borgerliga regeringars misslyckade och felaktiga bostadspolitik. LO-ordföranden Gunnar Nilsson har rätt då han säger att samhället inte har gjort något och att marknadskrafterna fått styra bostadspolitiken, att vi inte kan vänta på en ny regeringspolitik utan i stället måste se till att få en annorlunda, samhällelig bostadspolitik. Av bostadsministerns svar på de frågor jag ställt framgår att regeringen i stort sett inte tänker vidta eller föreslå några åtgärder för att förhindra nya hyreshöjningar eller begränsa kostnadsökningarna i nyproduktionen. Regeringen åser stillatigande hur bit efter bit av den sociala bostadspolitiken raseras. Man är tydligen även helt ointresserad av ett bostadsbyggande på jämn och hög nivå för att minska bostadsbristen och arbetslösheten. Ingenting görs för att åstadkomma socialt acceptabla hyror, för att få till stånd en nödvändig omfördelning och en rättvis fördelning av bostadssubventionerna mellan ägarsektor och hyressektor. Den s.k. marginalskattereformen och de begränsningar i avdragsrätten som föreslås i samband med den får ingen omedelbar effekt för år 1982. Inte heller år 1985 synes förslagen — om de genomförs — få sådana effekter att de på något avgörande sätt rättar till nuvarande orättvisor. Att i detta sammanhang bl.a. hänvisa till underhållsfondsutredningens förslag om hyresgästinflytandet på målning och tapetsering ter sig närmast som ett hån mot hyresgästerna. Hyresgästerna vet nämligen att underhållslånen nu upphör. ”Rätten” att välja mellan att betala och utföra målning och tapetsering själv eller beställa och betala den hos hyresvärden genom ett särskilt tillägg kan skenbart ge omkring en femtiolapp lägre hyra från 1983. Likaså är andra utredningar som räknas upp i interpellationssvaret ganska ointressanta som svar på frågorna om vad regeringen tänker göra för att stoppa hyreshöjningarna och sänka kostnaderna för bostadsbyggandet. Herr talman! Jag förstår svårigheterna för bostadsministern att få gehör hos regeringen i övrigt för åtgärder på bostadspolitikens område som skulle kosta ganska mycket pengar. Man skall emellertid i det sammanhanget inte glömma bort möjligheterna till en omfördelning inom den ram som redan finns. Men att mot bakgrund av de mycket begränsade och delvis negativa åtgärder som nämns i svaret säga att man inte är beredd att föreslå några nya åtgärder i syfte att förhindra hyreshöjningar eller begränsa kostnadsökningar i nyproduktionen är minst sagt förvånande! Tvärtemot vad bostadsministern säger i svaret menar jag att vi inte har vare sig tid eller råd att fortlöpande överväga inriktningen av detta stöd med hänsyn till såväl de fördelningspolitiska som de bostadspolitiska effekterna och till de ekonomiska konsekvenserna för staten och kommunerna. Fastän Birgit Friggebo väl känner till att vpk i alla sammanhang erinrat mot både inriktningen och innehållet i den borgerliga bostadspolitiken upprepas nu påståendet ”att riksdagen inte haft något att erinra”. Det vore bra om man i fortsättningen talade om de borgerliga partierna och socialdemokraterna såsom varande de partier som inte har haft något att erinra! Herr talman! Just de fördelningspolitiska och bostadspolitiska effekterna av att fortsätta den förda politiken borde verkligen avskräcka från att som nu sätta på skygglappar, slå sig till ro och ingenting göra! Vad är det man vill avvakta? Är det ytterligare orättvisor, nya stora hyreshöjningar och kostnadsökningar för bostadsbyggandet med problem i form av ökad bostadsbrist, arbetslöshet och hyror i nyproduktionen som hundratusentals hushåll inte förmår betala? Är det en ytterligare urholkning av samhällets stöd till bostadsbyggande som skall avvaktas? Eller tänker man lösa en del av problemen för hundratusentals människor utan egen bostad genom att låta det bli så dyrt att bo att människor måste tränga ihop sig, minska sin utrymmesstandard med ökat inneboende och andrahandsuthyrning? Tänker ni avvakta till dess att marknadskrafterna tar över ännu mera och den svarta och grå marknaden blir ännu större och inflytelserikare, på ungdomarnas och andra bostadslösas bekostnad? Dessa frågor är enligt min mening motiverade med utgångspunkt i den nuvarande situationen på bostadsmarknaden, en situation där allt fler människor inte vet hur de skall få sin hushållsekonomi att gå ihop, inte vet hur de skall få pengarna till mat och boendekostnader att räcka. Det är — jag upprepar det, herr talman — minst sagt förvånande i det läget att bostadsministern, och regeringen genom henne, svarar att ”vi tänker ingenting göra”.
Herr talman! Samtliga de åtgärder som har vidtagits under de gångna åren har haft inriktningen att upprätthålla eller att öka rättvisan i boendet. Det har inneburit att de genomförda åtgärderna har varit till hyresrättens och bostadsrättens förmån och till äganderättens nackdel. Vi har höjt grundbeloppet i den statliga belåningen. Vi har sänkt den garanterade räntan för hyresoch bostadsrättshus. Vi har infört s.k. produktionskostnadsanpassad belåning för hyresoch bostadsrättshus. Vi har ökat subventioneringen för tiden från husets färdigställande och fram till dess att man lyfter det statliga lånet. Vi har förändrat realisationsvinstbeskattningen. Och vi är i full färd med att införa en marginalskattereform, kombinerad med en avdragsreform. De förändringar som har gjorts inom lånesystemet innebär faktiskt att subventioneringen har ökat med mer än 100 kr. per kvadratmeter för en normal hyreseller bostadsrättslägenhet. Det betyder mellan 7 000 och 8 000 kr. mer i subventioner per år för en vanlig lägenhet än om vi inte skulle ha vidtagit några åtgärder alls. Detta tycker jag visar att det har funnits en stor ambition och en stor vilja från regeringen att se till att den sociala bostadspolitiken skall upprätthållas. Jag är också alldeles övertygad om att människorna upplever det precis på det sättet. Sedan har Tore Claeson plockat fram en del uppgifter om hur subventionerna fördelats på olika upplåtelseformer. Det är riktigt — och det har vi som bakgrund i de redovisningar som regeringen har gjort till riksdagen — att förändringarna inte har gått i den riktning som man skulle önska. Det är också det som motiverar de åtgärder som vi har vidtagit och som vi håller på att vidta. En annan sak är att antalet småhus har ökat under de senaste åren och att det då också måste få genomslag i de olika former av stöd från samhällets sida som vi har. Dessutom är småhusen i genomsnitt större per enhet än flerbostadshusen. Därför kan man inte göra så enkla beräkningar som Tore Claeson gör när han säger att 75 20 av stödet går till den ena sektorn och resten till den andra, utan man måste ju väga in omfattningen av de volymer som det här stödet går till. Både hyresgäster och småhusägare känner att situationen håller på att förändras för dem. Detta har sin bakgrund i det faktum att vi måste acceptera att boendet för framtiden får ta i anspråk en större del av hushållens konsumtionsutrymme. Det finns ingen väg tillbaka — det är lika bra att Tore Claeson inser det. Vad Tore Claeson här har tagit upp som eventuella åtgärder för att förändra situationen handlar hela tiden om ökade subventioner. Men detta är inte någon lösning. Vad som måste komma till är kostnadssänkningar, och där tycker jag att det är oerhört viktigt när det gäller hyresrätten att hyresgästerna själva får mer att säga till om, att de får större valfrihet att bedöma vilken typ av service de vill ha och som de vill betala för i hyran. Tore Claeson säger att det skulle bli marginella förändringar om man skulle införa underhållsfondsutredningens förslag, värmemätningsutredningens förslag osv. Jag tror att det råder delade meningar om vad som är marginellt och vad som inte är marginellt. Om man sänkte värmen med 0,6 grader i hyreshusbeståndet och minskade åtgången av varmvatten med 10 96 skulle det motsvara en besparing på 500 milj.kr. Det är den omfattning som underhållslångivningen har haft under de senaste åren. Jag menar att det går att göra väsentligt mycket mer än sänkningen med 0,6 grader vid uppvärmning. Bl. a. detta är bakgrunden till att regeringen går ut i en stor kampanj — tillsammans med energisparkommittén och de fyra stora flerbostadshusorganisationerna HSB, Riksbyggen, Fastighetsägareförbundet och SABO - för att se till att det faktiskt vidtas energisparåtgärder i den befintliga bebyggelsen. Vi gör det bl.a. mot bakgrund av att en stor del av hyreshöjningarna under de senaste åren beror på en ökning av bränslekostnaderna. Det är sant att hyrorna under 1978 och 1979 steg mer än konsumentpriserna i allmänhet. Stegringen berodde, som jag sade, främst på ökningen av bränslekostnaderna. Kallhyrorna har, som bekant, inte stigit mer än andra priser. 1980 var den genomsnittliga hyreshöjningen inkl. bränslekostnader lägre än ökningen av konsumentprisindex, och i år har hyrorna stigit ungefär lika mycket som förra året. När man ser att bränslekostnaderna har slagit igenom, när vi vet att det finns en mycket stor besparingspotential och när vi vet att hela oljenotan över huvud taget har negativa effekter på den ekonomiska utvecklingen i landet, måste vi försöka göra oss oberoende av oljan i så hög grad som möjligt. Att i det läget föreslå att vi skall subventionera eller ta bort skatten på oljan är en politik som i varje fall inte den här regeringen kommer att föra. Det finns mycket att säga om de olika uppgifter som Tore Claeson har nämnt, dels i sin interpellation, dels i sitt anförande. Låt mig bara peka på en uppgift. Han sade att hyrorna i nyproduktionen är ca 300 kr. per kvadratmeter och att det motsvarar ca 30 96 av en normal industriarbetarlön. Faktum är att den genomsnittliga hyran i nyproduktionen är 240 kr. per kvadratmeter, vilket innebär att hyran är drygt 20 26 av en normal industriarbetarlön, dvs. väsentligt lägre än vad Tore Claeson sade. Vår inriktning har ju varit att för att stimulera bostadsbyggandet försöka att så mycket som möjligt hålla nere hyrorna i nyproduktionen. Hade vi inte vidtagit en mängd åtgärder, skulle hyran ha varit 7 000-8 000 kr. högre per år. Vi måste alltså över huvud taget minska kostnaderna. När det gäller det befintliga beståndet tycker jag att det är väsentligt att vi inför ett reellt boendeinflytande och valfrihet för hyresgästerna. I fråga om nyproduktionen gäller det att se över hur inriktningen av nyproduktionen bör vara. Vi vet ju att ca 40 26 av de kostnadsökningar som har uppstått under de senaste åren beror på en höjning av bostadsbyggandets standard. Nya normer i form av energisparnormer och handikappsanpassning svarar för en förhållandevis liten del av standardhöjningen. Det är sådana frågor som vi nu måste börja diskutera. Är det motiverat att bygga så stora lägenheter, och finns det andra möjligheter att sänka kostnaderna dels när det gäller standarden, dels beträffande produktionssättet över huvud taget? Tore Claeson sade att vi måste omfördela stödet. Men det är ju precis detta som vi håller på med och har hållit på med under de senaste åren. Riksdagen har fått ta ställning till flera förslag, som har haft sin utgångspunkt i just detta att vi skall omfördela det bostadspolitiska stödet. Det har dock inte hindrat att det bostadspolitiska stödet under de senaste åren har ökat kraftigt. Tiden är nu mogen att genomföra vad riksdagen har uttalat så många gånger — vi kan nämligen inte acceptera den ökning av bostadssubventionerna som har ägt rum under de gångna åren. Tvärtom måste vi försöka att minska dem.

Herr talman! Låt mig först konstatera att bostadsministern fortfarande anser att det inte finns behov av några särskilda åtgärder för att begränsa hyreshöjningarna eller nyproduktionskostnaderna. Hon finner ingen anledning, tydligen, att komma med några förslag på den punkten. Det är att beklaga. Sedan uppehåller bostadsministern sig ganska mycket vid att det har skett en ökning av subventionerna som helhet. Det har jag aldrig bestritt, jag vet att det har fattats beslut som har haft som mål att åstadkomma en viss förändring då det gäller relationerna mellan olika upplåtelseformer. Men både bostadsministern och jag vet att samtidigt som man har fattat de här besluten har de orättvisor som finns mellan olika upplåtelseformer ökat. Det är ju ett faktum! Det är ostridigt att så är fallet. Bostadsministern har själv i regeringspropositionen och i andra sammanhang med siffror visat att så är fallet. Sedan säger bostadsministern att samtliga åtgärder som de borgerliga regeringarna har vidtagit har gagnat hyresgästerna. Men det är väl ändå, Birgit Friggebo, att ta till. Bostadsministern måste ju vara medveten om att flera av de åtgärder som regeringen har föreslagit — och som en borgerlig riksdagsmajoritet har trumfat igenom — har haft negativa effekter för hyresgästerna och inneburit en försämring för dem. Beträffande uppgifterna om vad som kan betraktas som en socialt acceptabel relation mellan en industriarbetarlön och hyran — det nämndes ju att hyrorna nu närmar sig eller överstiger 300 kr. per kvadratmeter — har jag inte sagt att denna hyra är en genomsnittshyra. Vad jag har sagt är att genomsnittshyran för en nybyggd eller nyrenoverad lägenhet i många kommuner har passerat eller ligger i närheten av 300 kr. per kvadratmeter och år. Och det är riktigt. Tyvärr är det på det sättet. Men det betyder inte, att man, om vi slår ihop hyrorna för hela landet och beräknar en genomsnittshyra, ännu har kommit upp till den nivån. Men tyvärr får vi väl räkna med att vi nästa år har den situationen, om ingenting görs — och görs snabbt — för att åtgärda det här problemet.

Jag tror att det är riktigare att säga som jag har gjort, att man man bit för bit håller på att rasera den sociala bostadspolitiken. Nu säger Birgit Friggebo att det inte finns någon utväg utan fortsatta hyreshöjningar och att också jag bör inställa mig på det. Vad man måste göra är att försöka få ned kostnaderna. Men vi är överens om att kostnaderna måste sänkas. Vi har varje år i riksdagen föreslagit konkreta åtgärder för att begränsa kostnaderna för nyproduktionen. Men att påstå att det inte skulle finnas någon väg ut ur fortsatta hyreshöjningar faller på sin egen orimlighet. Det behövs bara att man tar en av de tiotals miljarder som villaägarna nu åtnjuter i subventioner i form av skattebidrag och för över den miljarden till hyresgästerna hos de allmännyttiga bostadsföretagen, så behöver hyrorna inte höjas vare sig hos allmännyttan eller i de privata hyreshusen. Jag tycker också, Birgit Friggebo, att det är bra med olika besparingar. Det är nödvändigt att göra dem, därom råder det enighet. Jag tror liksom Birgit Friggebo att man kan komma längre på det området än man har gjort hittills. Till sist i denna replik: Det hjälper inte hyresgästerna och deras ekonomi att kallhyrorna inte har stigit mer än andra priser. De är ändå tvungna att betala både kallhyra, bränslekostnader och andra kostnadsökningar.
Herr talman! Jag hoppas att det inlägg som Tore Claeson hade förra gången, där han sade att han förväntade sig att det skulle komma strejker, hyresmaskningar och andra aktioner, inte innebar en indirekt uppmaning till hyresgäster att vidta sådana åtgärder. Det är naturligtvis inte någon lösning på problemen för hyresgästerna. Jag sade i mitt svar till Tore Claeson att jag inte var beredd att föreslå några nya subventioner i syfte att förhindra hyreshöjningar och begränsa kostnads ökningar i nyproduktionen. Nu säger Tore Claeson att vpk under många år har föreslagit kostnadssänkningar för att förhindra hyreshöjningar också i nyproduktionen. Jag kan inte se annat än att de förslag som vpk har lagt fram innebär nya subventioner, vilket inte är några kostnadssänkningar utan bara medför att folk får betala för sitt boende över skattsedeln i stället för direkt till hyresvärdarna. Det är alltså inte någon lösning på problemet. Vi kommer inte att ha råd att införa nya stora subventioner. Det är visserligen sant som Tore Claeson säger att hyrorna har ökat under de senste åren och att orsaken till en del ligger i åtgärder som regeringen har vidtagit. Det är sant beträffande det senaste året, då vi har tagit bort 200 milj.kr. extra när det gäller räntebidragen — mycket begränsade åtgärder. Annars har alla andra åtgärder vidtagits för att minska hyrorna för hyresgästerna. Det viktiga för oss har varit att försöka upprätthålla eller förbättra rättvisan mellan de olika upplåtelseformerna. Tore Claeson debatterar som om det inte fanns människor som bor i småhus och som i vissa avseenden förvisso har det mycket bekymmersamt just nu. Framför allt gäller det de människor som bor i fastigheter utan statliga lån, där hela räntegenomslaget faller på den boende själv. Tore Claeson, som inte ger ett dugg för de människor som bor i småhus, kan naturligtvis lätt säga: Tag några miljarder från dem och ge till hyresgästerna, så löser sig alla problem! Vart skall alla de människor ta vägen som bor i småhus? Jag kan försäkra Tore Claeson att jag aldrig kommer att medverka till att vi skall föra en kommunistisk bostadspolitik i Sverige. Därför kommer vi aldrig att bli överens i den här typen av debatter som vi har varje vår och varje höst.
Herr talman! Jag skall svara direkt på vad Birgit Friggebo sade sist i sitt anförande. 300 000 eller en femtedel av villaägarna tillgodogör sig fyra femtedelar av de subventioner som delas ut i form av skatteavdrag och underskottsavdrag. Tag av de pengarna och för över en del av dem till hyresgästerna! I de förslag som regeringen lade fram för någon vecka sedan finns skissat ett förslag om begränsning av ränteavdragen. Jag har redan sagt och jag vill gärna upprepa att detta får ingen som helst effekt på hyrorna för nästa år. Och det kommer att få en mycket marginell effekt också fortsättningsvis så långt man kan utläsa av den proposition som har lagts fram. Nej, Birgit Friggebo, jag har inte uppmanat till politiska strejker och liknande, även om jag anser att det finns många motiv för sådana mot bakgrund av den ekonomiska politik som regeringen har fört. Vad jag har sagt är att politiska strejker, husockupationer, blockader, hyresmaskningar och hyresstrejker kan bli resultatet av en fortsatt vägran från en borgerlig regering och riksdagsmajoritet att vidta åtgärder för att undvika nya hyreshöjningar och underlätta för människorna att få en egen bostad.

Vi har faktiskt från vpk:s sida föreslagit, vilket Birgit Friggebo vet, en rad åtgärder som skulle innebära att vi skulle få billigare bostäder.

Det betyder naturligtvis ingrepp mot de fria marknadskrafterna på bostadsmarknaden. Det betyder ingrepp mot de privata affärsbankerna, mot cementvaruindustrin och byggnadsmaterialindustrin över huvud taget. Det betyder ingrepp mot dem som fortfarande gör grova pengar på handel med den mark på vilken vi skall bygga våra bostäder och det betyder ingrepp i själva byggandet mot de byggmästare som fortfarande toppar de redogörelser som vi årligen kan se över vilka som har de största inkomsterna i landet. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att de toppar den listan.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi kommer aldrig att vidta sådana åtgärder som kommer att tillfredsställa Tore Claeson. Vi vill inte ha omfattande statliga ingrepp och statligt övertagande av hela branscher. Vi vet av erfarenhet från de länder som har prövat denna typ av system att det blir en fruktansvärd ineffektivitet. Vårt system har ändå inneburit att vi trots allt har världens högsta bostadsstandard. Det beror bl.a. på den effektivitet som marknadsekonomin i stort sett ger. Vi skall genomföra en marginalskattereform. De förändringar i avdragssystemen som skall göras i samband härmed skall bidra till att betala marginalskattereformen. Det är inte någon tanke på att överföra detta till någon speciell boendekategori. Däremot ger marginalskattereformen i sig väsentligt större positiva effekter för dem som inte har några avdrag alls, och till dessa hör merparten av hyresgästerna. Det innebär alltså att det kommer att vara mer lönsamt för alla människor i Sverige att arbeta. Framför allt kommer under genomförandeperioden hyresgästerna att påtagligt märka detta. Jag tror att hyresgästerna föredrar att få mer pengar över direkt av lönen, så att de kan betala de eventuellt kommande prishöjningar som det kan bli fråga om under 1980-talet, än att behöva lita till ständigt ökade subventioner och ökade bidrag från samhällets sida.
Herr talman! Får jag bara nämna en siffra till i anslutning till det meningsutbyte som vi nu har. Det gäller hyresoch inkomstutvecklingen under senare år. År 1976 behövde en industriarbetare betala bara 16,7 96 av sin lön i hyra för en nybyggd tvårumslägenhet. År 1981 får industriarbetaren lov att betala 29,8 26 av sin lön i hyra för en nybyggd tvårumslägenhet. Jag tror inte heller ett ögonblick att en borgerlig regering kommer att genomföra sådana förändringar som vi i vänsterpartiet kommunisterna föreslår på bostadspolitikens område. Jag tror inte att en borgerlig regering kommer att genomföra några förändringar som innebär att bostaden blir en social rättighet och inte en marknadsvara.

Herr talman! Olof Palme har frågat mig om jag klart och entydigt kan ta avstånd från ett påstått uttalande i en tidningsintervju av försvarsminister Torsten Gustafsson. Uttalandet har återgivits på följande sätt: ”Även om vi betraktar oss som neutrala, så vet vi var vi hör hemma.” Oswald Söderqvist har åberopat samma uttalande med tillägget: ”Amerika är ju den stora demokratin.” Han har frågat försvarsministern vad denne avser med yttrandet i fråga. Efter överenskommelse med försvarsministern besvarar jag båda frågorna i ett sammanhang. De i pressen återgivna meningarna har inte godkänts av försvarsminister Torsten Gustafsson. Som han har framhållit i tidningen Arbetet innebär de en förvanskning av hans uttalande om den svenska neutralitetspolitiken. Regeringens syn på neutralitetspolitiken är väl känd. Alliansfriheten i fred, syftande till neutralitet i händelse av krig, är sedan länge fastslagen av statsmakterna. Denna politik är djupt förankrad hos det svenska folket och utgör grundvalen för vår säkerhetspolitik. Innehållet bestämmer vi själva utan någon yttre inblandning. Vi undviker varje bindning till andra makter, som kan leda till att självständigheten beskärs. Ett starkt folkförsvar är en förutsättning för att denna hävdvunna politik skall kunna upprätthållas på ett trovärdigt sätt. Vår säkerhetspolitik innebär däremot inte någon ideologisk neutralitet eller åsiktsneutralitet. Vi gör ingen hemlighet av att vi tillhör den västerländska demokratiska kulturkretsen. Demokrati, frihet och mänskliga rättigheter utgör omistliga livsvärden. Detta för oss alla självklara förhållande har också offentligt och med kraft slagits fast vid flera tidigare tillfällen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Den senaste veckans händelser har understrukit hur viktigt det är att fullkomlig klarhet råder om den svenska neutralitetspolitikens innebörd. Den måste även i fredstid hävdas med fasthet och konsekvens. Vi måste ha vilja och förmåga att värna svenskt territorium mot varje kränkning. Vi får icke hos någon skapa farhågor eller förväntan om avsteg från den valda handlingslinjen. Vi måste också skilja mellan vår grundläggande säkerhetspolitik och vår självklara anslutning till demokratins grundläggande värdering, liksom vår lika självklara rätt att uttala oss om olika internationella frågor, även om det skulle gå en stormakt emot. Det inskärpte vi under Vietnamkriget och Tjeckoslovakienkrisen. Försvarsministern gjorde i somras ett mycket olyckligt uttalande, som kunde tolkas så, att han betraktade neutralitetspolitiken mera som en formalitet som icke hindrar vissa typer av militärt samarbete med länder där vi egentligen ”hör hemma”. Ett sådant uttalande går knappast att förena med bevarad trovärdighet för vår neutralitetspolitik. Det kan skapa just ogrundade förväntningar och farhågor. Och försvarsministern har icke förnekat att han gjort detta uttalande. Ännu mer uppseende väckte försvarsministerns uttalande om att Sverige bildar demokratins yttersta gräns, där vi dock, som tur är, har finnarna. Huvudstadsbladet i Helsingfors skrev härom att Gustafssons frontoch förpostfilosofi till förmån för det västliga lägret inte bidrar till känslan av trygghet i Norden. I samband med ubåtsaffären har försvarsministern gjort ytterligare ett antal uttalanden som väckt uppseende. Det är, herr talman, inte bra för landet om Sveriges försvarsminister blir till driftkucku här hemma och utomlands. Det är illa om i en orolig tid försvarsministern saknar förtroende hos breda folkgrupper. Jag vill inte angripa herr Gustafssons person. Jag känner inte herr Gustafsson, men man säger att det är en snäll och hygglig människa. Ansvaret är inte heller uteslutande hans. Det är statsministern som utser regeringens ledamöter. Det är statsministern som bestämmer om de skall sitta kvar. Redan den 21 augusti, samma dag som försvarsministerns första uttalande stod att läsa, ställde jag i realiteten en fråga härom till statsministern. Nu har försvarsministern i två och en halv månad fått löpa gatlopp i den allmänna debatten, utan att regeringschefen lyft ett finger till hans försvar. Ändå sitter han kvar i sitt ämbete. Så får det helt enkelt inte gå till i en regering.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Jag anser det först vara viktigt att fastslå att försvarsministern Gustafsson befinner sig i ganska så gott, eller mera korrekt, dåligt sällskap med sina olycksaliga uttalanden om den svenska neutralitetspolitiken. Tidigare ministrar, också i socialdemokratiska regeringar, har gett uttryck för samma uppfattningar. På den kanten har man alltså ingen större anledning att ta till några brösttoner i den här frågan. Vad gäller det militära etablissemanget har vissa chefer där alltid betraktat deklarationerna om neutralitet som en lämplig ridå, lätt att dra undan när det verkliga spelet skall börja. Under mina 24 år som aktiv i den svenska armén har jag hört åtskilliga, både i lägre och i mycket höga befattningar — åtskilliga chefer —, deklarera att det gäller för Sverige att hålla ut till dess NATO kan komma till undsättning, ifall vi skulle bli angripna. Det är alltså ganska klart att försvarsministerns uttalanden inte på alla håll ses som ett olycksfall i arbetet, utan som något man gärna själv skulle vilja ge uttryck åt. Det har inte gått att ta miste på den bubblande förtjusning som en del militära chefer med möda undertryckt i direktsändningar från Karlskrona i samband med att den sovjetiska ubåten på ett mycket grovt sätt har kränkt vår neutralitet och avslöjats på bar gärning. Men övertramp av ministrar från skilda läger, och uttalanden eller beteenden från militarismens förespråkare i vårt land, får inte undanskymma det faktum att den alliansfria politiken och neutralitetstanken har en djup förankring och ett starkt stöd hos det svenska folket. Jag är också av den uppfattningen att de svenska regeringar, av olika sammansättning, som har funnits under efterkrigstiden, som helheter har strävat allvarligt efter att uppfylla dessa önskemål. Jag vill också tro att de högst ansvariga i den militära ledningen arbetar efter den grundprincipen. Men det är viktigt att detta klart slås fast. Alla tendenser att ifrågasätta den svenska neutraliteten, och alla försök att ge den en annan innebörd än den strikta tolkning som är nödvändig i sådana här sammanhang, måste bekämpas. Vi har nu på nytt en period av hårdnande internationella motsättningar. Inte sedan det kalla kriget har det rustats och hotats så mycket. Och våra inhemska vapenskramlare är inte sena att haka på. På 1950-talet var det högerledaren Hjalmarson som ville dra in Bornholm i diskussionerna om den svenska säkerhetspolitiken. På 1960-talet hade vi liberaler som Per Ahlmark. Centerpartiet har på ett välgörande sätt skilt ut sig från övriga borgerliga partier i synen på neutraliteten under denna tid. Det är därför så mycket mera anmärkningsvärt att en minister från det partiet går ut och gör sådana uttalanden som nu förekommit. Försvarsminister Gustafsson bör enligt vpk:s mening ta sin befattning under omprövning. Om han inte själv gör det, bör statsministern agera och utse en ny försvarsminister.

Herr talman! Jag har ingen invändning mot det sätt på vilket Olof Palme beskriver inställningen till vår neutralitetsoch säkerhetspolitik. Än en gång vill jag betona att artikeln i Värnplikts-Nytt, som också återgavs i Dagens Nyheter, icke var en godkänd intervju. Jag hänvisar till den artikel som försvarsministern skrev i tidningen Arbetet, och jag föreställer mig att vi alla är beredda att skriva under på att det var en korrekt beskrivning av vår neutralitetsoch säkerhetspolitik, en beskrivning som inte lämnar något Övrigt att önska. Det är också riktigt som Olof Palme säger, att när vi från svensk sida i skilda sammanhang under en rad av år har beskrivit vår neutralitetsoch säkerhetspolitik, har detta inte inneburit att vi inte har gett uttryck åt vår tillhörighet när det gäller de demokratiska idealen och kulturkretsen. Några citat. Statsminister Erlander sade i Rydboholm den 11 februari 1951: ”Bilden av Sveriges utrikespolitik vore ofullständig om inte härtill lades att Sverige är en demokrati, som med avsky vänder sig bort från diktaturen, vare sig den uppträder i nazistisk eller kommunistisk form. Vi känner med andra ord ideologisk samhörighet med den västerländska demokratin.” Utrikesminister Undén skrev i Arbetets Söner 1959 följande: ”Svenska folket tillhör den västeuropeiska kulturkretsen och har sedan gammalt haft livliga förbindelser, såväl materiella som kulturella, med dessa länders folk. Detsamma gäller om våra förbindelser med USA.” Den 5 juni 1970 sade Olof Palme följande i Washington: ”Det är i samverkan med stormakterna som de små staterna kan lämna ett konstruktivt bidrag mot en fredlig utveckling. Låt mig på denna punkt göra den kommentaren att dessa allmänna principer naturligtvis gäller beträffande förbindelserna mellan Förenta staterna och Sverige. Relationerna mellan de amerikanska och de svenska folken karakteriseras framför allt av en långvarig traditionell vänskap, av personliga band, av ett brett utbyte inom de ekonomiska och kulturella fälten och av ett gemensamt arv i utvecklingen av ett fritt och öppet samhälle.” Till sist, herr talman! Det är viktigt att sådana här deklarationer icke i något avseende uttunnar vår neutralitetsoch säkerhetspolitik. Jag finner att denna mycket viktiga distinktion också gjorts i Torsten Gustafssons artikel i tidningen Arbetet.

Herr talman! Statsministern skall inte tala om annat — han kunde säkert ha hittat ytterligare ett par hundra citat av vad jag sagt, citat som bestyrker vår anslutning till de demokratiska värdena. Det är inte det som det här gäller. Det råder inget tvivel om att försvarsministern har fällt de åberopade yttrandena. Han kom med en förklaring i Dagens Nyheter ett par dagar efter den ursprungliga artikeln, varvid han bara bekräftade vad han sade första gången. Poängen är just att han har överskridit gränsen mellan de naturliga demokratiska yttringarnz. och den rena säkerhetspolitiken. Detta är farlig materia. När den amerikanska försvarsministern var här gjorde han vissa uttalanden som just bekräftar att man kan skapa felaktiga förväntningar och farhågor om vår neutralitetspolitik. Han sade bl.a. följande: ”Vi lämnar Sverige för att resa till ett möte med NATO ministrarna. Förenta Staterna är stolt över att deltaga i det gemensamma försvaret av våra europeiska vänner. Och vi är också stolta över att till våra vänner kunna räkna sådana länder som Sverige som inte är medlemmar i någon allians.” Han menade nog väl, men därmed infördes Sverige på något sätt under det amerikanska kärnvapenparaplyet, som vore vi betingat neutrala. Därför måste vi med all respekt och vänskaplighet, men med mycket stor bestämdhet, ta avstånd från denna typ av uttalanden. Detta har varit en grundlinje i svensk neutralitetspolitik. Statsministern väljer metoden att försvara sin försvarsminister genom att i stort sett förneka det han har sagt eller genom att påstå att han med senare uttalanden har upphävt det han en gång har sagt. Detta är ett mycket dåligt försvar. Man skall rejält och öppet säga, att detta icke är svensk neutralitetspolitik och aldrig kan bli det — försvarsministrar eller icke. Sedan skall man inte lämna en person i sticket och låta honom löpa gatlopp utan att egentligen kunna försvara sig. Alla är ju inte ägnade att bli försvarsministrar, men de kan vara hyggliga och bra människor för det.

Herr talman! Jag skulle vilja säga till statsminister Fälldin att det intressanta i detta sammanhang ju inte är om försvarsministern har godkänt uttalandena eller inte. Han har gjort uttalanden inför pressfolk och massmedia, och de har kommit ut i pressen. Alla försök att i efterhand bättra på det hela förbättrar ju inte situationen. Felet är en gång begånget, och då hjälper det inte att försvarsministern säger att han inte godkänt uttalandena. Det är snarast så att det förvärrar situationen. Som jag sade i mitt förra anförande finns det tillräckligt många krafter i det här landet — vi känner till det från efterkrigstiden, och de exempel som jag drog är välkända — som visar att det ständigt måste vara en vakthållning och en beredskap mot alla som vill vrida vår alliansfria politik i en viss riktning, dvs. mot västmakterna och mot NATO. Det har varit ett ständigt tema under 1950 och 1960-talen från högerkanten i den borgerliga politiken. Därför är det olyckligt när det görs sådana här uttalanden av en ansvarig minister, speciellt i det hårdnande internationella läge som vi har i dag. Därför bör försvarsministern avgå. Jag har ingenting emot försvarsminister Gustafsson personligen, och jag har ingenting emot hans sätt i övrigt. Men han har gjort bort sig alldeles för mycket i den här frågan för att han skall kunna sitta kvar med ett ordentligt anseende som försvarsminister. Därför framstår det tydligt och klart som ett krav att han bör avgå och att det utses en ny minister som inte gör sådana här uttalanden utan som allvarligt kan träda fram i känsliga situationer och försvara den svenska försvarspolitiken och den svenska säkerhetspolitiken.

Herr talman! Det som redovisades i Värnplikts-Nytt och som citerades i Dagens Nyheter gav, precis som Olof Palme säger, icke en rättvisande bild av svensk neutralitetsoch säkerhetspolitik. Genmälet i Dagens Nyheter var stympat. Däremot ställde tidningen Arbetet utrymme till förfogande för en fullständig genomgång av hur försvarsministern såg på svensk neutralitetsoch säkerhetspolitik. Det är samma besked jag har att ge Oswald Söderqvist. Självfallet kräver vår neutralitetsoch säkerhetspolitiska linje, som vi har valt i stort samförstånd här i riksdagen och med ett mycket massivt stöd ute hos det svenska folket, att vi inte tvekar att redovisa den åt alla håll. Självfallet är det så. Det var just för att ge uttryck åt den uppfattningen som denna artikel i Arbetet kom till stånd. Däri ligger ju ett medgivande från försvarsministern själv att det sätt på vilket han blev återgiven var olyckligt. Därför ville han rätta till det. Får jag sedan apropå det Olof Palme tog upp beträffande Weinberger säga att denne vid avresan från Sverige sade: ”Vi förstår och respekterar den svenska neutralitetspolitiken. Vi förstår dess historiska ursprung och de förhållanden under vilka den har utvecklats. Vi respekterar den stora skicklighet och den beslutsamhet med vilken den försvaras.” Det var detta slutintryck han ville redovisa.

Herr talman! Det är riktigt att Weinberger sade så, varpå han i nästa mening förde in Sverige under det amerikanska kärnvapenparaplyet — och det var ytterligt olyckligt ur vår synpunkt. Försvarsministern gjorde ett första uttalande i Dagens Nyheter, ett andra uttalande i Dagens Nyheter, och därefter kom den långa artikeln i tidningen Arbetet, som var kanonisk text. Men sedan dröjde det inte många veckor förrän uttalandet om Finland kom: Det är tur att vi har finnarna. Och då var vi där igen, i precis samma situation. Centern har ändå varit en klippa för den svenska neutralitetspolitiken, men så händer två sådana här saker kort efter varandra. Därefter kommer ubåtsaffären, då ni låter försvarsministern sitta kvar i Oslo, varifrån han gör ett egendomligt uttalande om bärgning, varpå han far till Gotland och gör ett uttalande om våld — men vad skall man ha ett försvar till om det inte i sista hand kan använda våld? Efter alla dessa olika uttalanden säger statsministern att allt detta inte är godkänt av försvarsministern — precis som om man kunde förneka vad som är sagt. Igen: Mänskligt sett har jag ingen anledning att angripa försvarsminister Gustafsson. Men jag vill klart säga ifrån att nu bär statsministern ansvaret för detta. Det är han som har utsett denna person och som låtit det hela fortgå, det ena uttalandet efter det andra, tills det olyckliga inträffat att Sveriges försvarsminister i en orolig tid har blivit en driftkucku och inte har något förtroende. Jag har velat säga detta utan att ställa några stora krav — för att möjliggöra en lugn avveckling. Men när jag inte möter något gensvar har jag intet annat att göra än att understryka det stora ansvar för Sveriges säkerhet som Nr 17 regeringschefen drar på sig. Tisdagen den
Herr talman! Det hela blir inte bättre av att statsministern går upp och Om regeringsåtsäger samma saker som har sagts tidigare i debatten. Jag sade i mitt senaste anförande att det inte är tillrättalägganden, beklaganden och sådant som kommer i efterhand som är det viktiga och den springande punkten — utan att dessa uttalanden en gång har fällts. Allt som sedan görs efteråt förvärrar egentligen bara saken internationellt sett. Jag skulle också vilja påpeka att det handlar inte bara om stormakterna. Det handlar också om Sveriges anseende it.ex. tredje världen, där vi har ett grundmurat, mycket gott anseende. Det skadas av sådana här turer som upprepas gång på gång. Man ifrågasätter naturligtvis i huvudstäder i olika länder var Sverige verkligen står och undrar om det är på väg att bli en ny inriktning av politiken. Därför bör regeringen och dess ledning, med statsministern i spetsen, ta de verkliga konsekvenserna och se till att detta inte kan upprepas. Och det bästa sättet är att se till att vi får en ny försvarsminister.

Herr talman! Lars Werner har frågat mig på vilket sätt regeringen har protesterat mot ett tidningsuttalande av den amerikanske försvarsministern om den svenska neutraliteten och på vilket sätt regeringen avser att för Förenta staternas regering klargöra den svenska neutralitetspolitiken. Som Lars Werner kunnat konstatera förklarade försvarsministern Caspar Weinberger vid sitt besök i Sverige, att han inte blivit korrekt citerad i den åberopade intervjun. Under besöket ägde dessutom en rad samtal rum, där jag och andra ledamöter av regeringen hade möjligheter att ingående redovisa innebörden i den svenska utrikes-, säkerhetsoch neutralitetspolitiken. Efter besöket har jag anledning tro att den amerikanske försvarsministern förstår och respekterar den svenska neutralitetsoch säkerhetspolitiken.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret på min fråga. När den amerikanske försvarsministern Caspar Weinberger inför sitt besök hos sin svenska kollega gjorde ett uttalande där han sade att han inte såg Sverige som ett neutralt land var det förmodligen avsett som ett uppmuntrande uttalande. I USA betraktas ju inte neutralitet och alliansfri 1 het på annat sätt än med misstänksamhet och ringaktning. Det är skumt och fult att vara neutral. Säkert blev han också förvånad över den uppståndelse som hans uttalande väckte. Weinbergers uttalande skall för den skull inte slätas över eller betraktas som ett förargligt misstag — ett olycksfall i arbetet — som några tidningar påstått att det var. Jag tror att det är viktigt att man fastslår det i den här debatten. Nu tog den amerikanske krigsministern snabbt tillbaka sitt uttalande och förklarade att USA respekterar den svenska neutralitetspolitiken, förmodligen efter svenska påtryckningar under hand. Men frågan om den amerikanska synen på vårt lands neutralitet kvarstår ändå. I en nyligen publicerad intervju med den amerikanske överbefälhavaren för NATO förklarar denne att Sverige för NATO utgör ett slags försvarssköld i norr — ett uttalande som är nog så anmärkningsvärt som Weinbergers. Men när Weinberger förklarar att Sverige inte är neutralt är det en fingervisning om hur den ena stormakten ser på trovärdigheten av vår neutralitet. När Sovjetunionen får en ubåt avslöjad på svenskt militärt skyddsområde är det en fingervisning om hur den andra stormakten ser på vår trovärdighet. Då är frågan: Hur har vi kunnat hamna i det här läget? Ja, förmodligen har det skett därför att vi alltför länge har haft regeringar som — utan att officiellt ha frångått den fastlagda linjen — dock, bl.a. genom uttalanden av det slag vi nyss har diskuterat, har gröpt ur trovärdigheten hos den svenska alliansfriheten och neutraliteten. I fallet med den sovjetiska ubåten har regeringen enligt min mening hittills handlat korrekt och med fasthet och, som det ser ut för tillfället, med framgång. Regeringen vill säkert ta det som intäkt för att den över huvud taget handlar i överensstämmelse med den fasthet och konsekvens som vår säkerhetspolitiska målsättning kräver. Men det är en sak att hantera en flagrant kränkning av svenskt vatten och militärt skyddsområde med fasthet och konsekvens, en annan sak att det tyvärr ingenting säger om regeringens vilja och förmåga att för framtiden återskapa det förtroende för den svenska neutralitetspolitiken som under flera år har naggats i kanten. Jag tror inte att det räcker med samtal mellan statsministern och andra regeringsföreträdare för att återskapa detta förtroende. Min fråga är: Varför har man inte avgett en officiell protest gentemot den amerikanska regeringen och den amerikanske krigsministern?

Herr talman! Jag ber att få hänvisa Lars Werner också till det uttalande som försvarsminister Weinberger gjorde efter besöket.

Får jag påminna Lars Werner om följande. Det är en sak att vi deklarerar här i riksdagen i alla möjliga officiella sammanhang att vi också i fortsättningen kommer att föra den traditionella svenska säkerhetsoch neutralitetspolitiken. Men om denna politik skall ha trovärdighet här hemma och där ute, så krävs det att vi följer upp denna säkerhetsoch neutralitets politik med ett tillräckligt starkt försvar. Det är i denna avvägning, som är mycket viktig, som jag har förstått att Lars Werner och andra vpk-are vid praktiskt taget varje tillfälle har bortsett från den betydelse som ett tillräckligt starkt försvar har för att denna politik skall bli trovärdig här hemma och där ute. Det är ju denna avvägningsfråga som just nu är under diskussion i försvarskommittén. Lars Werner efterlyser en officiell protest. För det första har ju vederbörande dementerat att han skulle ha fällt de ifrågavarande yttrandena. För det andra har jag ju här redovisat att vi vid direkta samtal med vederbörande har tagit upp och klart och entydigt redovisat den svenska neutralitetsoch säkerhetspolitiken. För det tredje har vederbörande, innan han åkte härifrån, sagt att hans respekt för och förståelse för den valda svenska politiken har ökat. Det har i sak större betydelse än den mera formella omgång som Lars Werner är ute efter.

Herr talman! Jag vill till Lars Werner säga att han inte behöver känna minsta oro för att mitt parti och den regering jag leder inte skulle komma att med fasthet och konsekvens hävda vår neutralitetsoch säkerhetspolitik.

Vi respekterar den stora skicklighet och den beslutsamhet med vilken den försvaras. Vad skulle Lars Werner kunna få fram därutöver med sitt mer formella tillvägagångssätt? Det är rätt, Lars Werner, att det inte bara är fråga om pengar när det gäller att hävda vårt försvar. Men vi kan å andra sidan vara alldeles ense om, att utan tillräckliga ekonomiska resurser kommer trovärdigheten avseende vårt försvars förmåga att vara en viktig del av vår neutralitetsoch säkerhetspolitik att komma i fara. Det är den insikten Lars Werner borde förvärva!

Herr talman! Olof Palme har frågat mig varför inga som helst kontakter togs med oppositionen under förberedelserna för det svenska deltagandet i mötet i Cancun. Mötet i Cancun hade tillkommit för att ge deltagarna möjligheter till ett informellt och öppet meningsutbyte om viktiga inslag i utvecklingssamarbetet som livsmedelsförsörjningen, energifrågan, handel och finansiering. Inbjudan utgick till resp. lands statseller regeringschef personligen. Det förekom ingen i förväg fastställd agenda. Inbjudarna, Österrikes förbundskansler Bruno Kreisky och Mexicos president José Löpez Portillo, gjorde också från början klart att mötet inte skulle syfta till några förhandlingar eller direkta beslut. Följaktligen utarbetades på svensk sida ingen särskild instruktion för mötet. Därmed fanns det heller ingen anledning att anmäla ärendet i utrikesnämnden. Samtidigt ligger det i sakens natur att svenska regeringsrepresentanter vid ett möte av detta slag följer tidigare uppdragna politiska riktlinjer. På det aktuella området finns sådana riktlinjer, bl.a. i instruktionen för den svenska FN-delegationen. Denna har i vanlig ordning underställts utrikesnämnden. Mötet i Cancun blev enligt min uppfattning en framgång genom att deltagarna enstämmigt gav uttryck för nödvändigheten av att hitta former för kommande globala förhandlingar. Mötets värde låg emellertid i hög grad också i att ledande politiker från ett stort antal länder personligen lärde känna varandra och fick möjligheter till ett fritt och direkt åsiktsutbyte om den ekonomiska situationen i världen och om samarbetet mellan rika och fattiga länder. Detta underlättades av den informella karaktären på mötet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det kanske finns en poäng av något slag med en regering som upplever sig själv som så felfri som denna. I Sveriges författning sägs det att man i viktigare frågor av utrikespolitisk natur skall överlägga, närmast i utrikesnämnden. Denna fråga bedömdes av regeringen vara av så oerhört stor vikt att den blev föremål för särskilt omnämnande i regeringsdeklarationen vid riksdagens öppnande. I praktiken har man vid sådana här tillfällen inte alltid underställt utrikesnämnden frågan. Ofta har man använt en mer informell väg — man har tagit upp saken vid överläggningar mellan partiledarna eller i någon vidare krets. Men jag vill med bestämdhet hävda att det under den socialdemokratiska regeringens tid var helt otänkbart att inför ett sådant här möte inte med oppositionspartierna ta upp en debatt om vad som skulle kunna tänkas hända och vad den svenska regeringen skulle komma att anföra. Alldeles nyss tyckte Thorbjörn Fälldin att man inte skall hänge sig åt formella betraktelsesätt. Men nu hänger han som vid en livboj fast vid den formaliteten, att eftersom någon instruktion inte behövde utfärdas inför mötet, så behövde frågan inte heller underställas utrikesnämnden. I sak har jag ingen anledning att klaga. Jag hade tillfälle att diskutera mötet, uppläggningen av det och vad som skulle ske under det med både president Portillo och Bruno Kreisky personligen. Men det hör inte hit. Det viktiga är att det i ett så litet land som Sverige är en gammal god regel att man vid viktigare internationella ställningstaganden tar kontakt med oppositionen och resonerar igenom vad som hända kan. Jag tror inte att den här underlåtenheten beror på illvilja från regeringens sida. Den beror förmodligen på klantighet — den typ av klantighet som vi diskuterat tidigare i dag. Det är väl just därför som man inte kan medge ett enda litet fel. Det är därför man inte kan säga: Ja, visst kunde vi ha samlats och diskuterat det här mötet, eftersom det var så viktigt. En regering som har ett så oerhört svagt underlag både i riksdagen och i hos folket har desto större anledning att diskutera sådana här frågor. I stället rider man på felfrihetens hästar och säger: Eftersom det inte var fråga om en formell instruktion har vi gjort rätt. Någon diskussion om Cancun behövdes verkligen inte. — Det är innebörden av svaret. Jag beklagar den klantighet i sak som ligger bakom:

Herr talman! Jag noterar att poängen för Olof Palme inte längre är att frågan skulle ha tagits upp i utrikesnämnden. Nu säger Olof Palme att det hade gått att ta upp överläggningar i andra former än via utrikesnämnden, och han beskyller mig för att vara så förfärligt formell. Men hur är det, Olof Palme, är det inte att vara oerhört formell, när Olof Palme själv inte tog någon underhandskontakt inför detta möte? Jag tycker att det borde ha legat nära till hands för Olof Palme att göra det, eftersom Olof Palme har deltagit i Brandtkommissionen, som först förde fram tanken på denna typ av möten. Olof Palme vet mycket väl, att om ett sådant här informellt, förtroendefullt meningsutbyte skall kunna äga rum, bör man också från den andra sidan vara beredd att ta upp sådana här frågor. Jag har inte strävat efter att försöka framstå som felfri, utan jag har försökt redovisa skälen till att vi inte tog upp frågan i utrikesnämnden. Och jag uppfattar Olof Palmes inlägg så, att han medger att detta var rätt; nu talar han i stället om informella kontakter. Skall vi beskylla varandra för att vara formella, tycker jag att detta tar ut vartannat.

Herr talman! Först och främst måste jag be Thorbjörn Fälldin att läsa innantill. I min fråga står det: ”-—— varför inga som helst kontakter tagits med oppositionen under förberedelserna för det svenska deltagandet i mötet i Cancun.” Jag har alltså inte krävt att man skulle ha tagit upp frågan i utrikesnämnden. Det hade varit det naturliga, men jag har hållit möjligheten öppen att man kunde ha tagit andra, informella kontakter av typen partiledarmöten. Hela det formalistiska resonemang som Thorbjörn Fälldin för måste bero på att han inte har kunnat läsa innantill. Vad Thorbjörn Fälldin sade i den andra delen av sitt anförande var ett sådant nödargument att det står fullt i klass med de raketer som den ryska ubåten uppsände i går. Nu säger Thorbjörn Fälldin i realiteten att det är mitt fel att det inte skedde något samråd. I framtiden skall det bli så att när det dyker upp någon viktig utrikespolitisk fråga vid horisonten skall oppositionen vända sig till regeringen och säga att detta vill vi ha samråd om. Det är väl ändå ett nödargument? Så länge vi har en regering, även om den nu är bräcklig, och det är denna regering som är inbjuden till Cancun — det var faktiskt inte oppositionen som var inbjuden dit — är det regeringens plikt, moraliskt sett åtminstone, att ta erforderliga kontakter i hemlandet. Eftersom jag hade specialintressen i frågan med hänsyn till just Brandtkommissionen väntade jag på något sådant. Men i allmänhet tränger sig oppositionen inte på. Så länge vi har en regering får den åtminstone göra sken av att vilja regera. Därvid bör den också ta kontakt med riksdagspartierna och inte överlåta även detta åt oppositionen.

Herr talman! För att inte kammaren skall tro på Olof Palmes påstående att jag inte kan läsa innantill ber jag att få starta med att citera vad Olof Palme säger allra först i sin fråga: ”Regeringsformen stadgar att överläggningar med utrikesnämnden skall ske i alla utrikesärenden av större vikt.” Det är det Olof Palme startade med, och jag har förvisso läst rätt innantill. Nu återkommer Olof Palme och säger här i debatten att det inte var så viktigt. Varför det då? Varför ta upp det i frågan i så fall? Vi är alltså ense om att det inte fanns något skäl att ta upp frågan i utrikesnämnden. Olof Palme tycker att vi borde ha kunnat etablera informella kontakter, och jag medger det. Jag hade i och för sig inte haft något emot det. Men, ärade kammarledamöter, om Olof Palme hade haft en ärlig vilja att få kontakt i det här ärendet, så kan han rimligen inte göra troligt att det var lättare att få till stånd sådana kontakter med Kreisky och Portillo än det var att få till stånd sådana kontakter med mig. Jag säger det inte för att urskulda mig. Men, Olof Palme, nog tycker jag att vi skulle kunna dela ansvaret för att de här informella kontakterna inte kom till stånd.

Herr talman! Det var ju faktiskt Portillo och Kreisky som tog kontakt med mig, och jag inbjöds dessutom särskilt till det mexikanska utrikesdepartementet för att diskutera där inför det kommande mötet. Men det hör inte hit —- det är förhållandena i Sverige vi talar om. Jag anser visst att man borde ha diskuterat frågan i utrikesnämnden. Jag tycker att Cancunmötet var så viktigt. Men i min fråga höll jag ju även den andra möjligheten öppen, nämligen att man kunde ha haft informella kontakter i stället. Det medger nu Thorbjörn Fälldin, fast han kommer till resultatet att vi borde ha tagit den erforderliga kontakten. All right, den Fälldinska regeringskonsten består således i att överlåta erforderliga initiativ i för landet viktiga frågor åt oppositionen. Vi har börjat vänja oss vid den rollen, och det är ganska bra att från högsta ort få bekräftelse på att detta är och skall förbli rollfördelningen i svensk politik.

Herr talman! Olof Palme må gärna i anförande efter anförande utveckla hur det står till med regeringskonsten här i landet.

Olof Palme får ursäkta mig. Jag kände inte denna osäkerhet och fann det inte med hänsyn till sakfrågan så där rasande angeläget att kontrollera sådana saker. Olof Palmes insatser i Brandtkommissionen och i andra sammanhang har jag uttalat stor respekt för tidigare och är beredd att göra det nu också. Det har aldrig ett ögonblick fallit mig in att tro att Olof Palme gett uttryck åt sina tankar i dessa sammanhang utan att rådgöra, väl medveten som han är om skillnaden mellan att göra detta i egenskap av regeringschef och i egenskap av framstående partipolitiker.

Herr talman! Vi har nu fått en alldeles ny förklaring, nämligen att Thorbjörn Fälldin är så duktig i dessa frågor och besitter sådana insikter och är så säker på sig själv att han inte behöver samråda med oppositionen. Jag trodde att ett sådant samråd skulle äga rum därför att det fanns ett gemensamt intresse för att Sverige skulle kunna bidra, om än blygsamt, till att göra denna eländiga värld litet bättre, och att det inte var ett led i något slags inbördes duktighetstävlan. Vem som är duktigast tycker jag är totalt ointressant i detta sammanhang. I botten fanns ett genuint intresse. Jag trodde att statsministern skulle svara på denna fråga med att säga: Jag beklagar — vi glömde att ta denna kontakt, men det borde vi naturligtvis ha gjort. Då skulle det ha varit glömt från min sida. I stället har han envist fasthållit vid denna felfrihetsmyt, som numera också är förvandlad till vad man kan kalla en duktighetsrealitet.
Herr talman! Nu drar Olof Palme slutsatser som faller på sin egen orimlighet. Det är en sak att jag gav uttryck åt den här uppfattningen när det gällde de frågor som diskuterades i Cancun, utan att göra anspråk på att kunna allt som till äventyrs skulle kunna komma att diskuteras där borta.

Det var dock inte bara för att ni skulle bli fortlöpande informerade utan också för att ni skulle ha en möjlighet — vilken ni också har tagit vara på — att ge era synpunkter på den aktuella situationen. Försök inte, Olof Palme, med att säga att jag eller den här regeringen skulle leva i något slags felfrihetsföreställning!

Herr talman! Nu har statsministern med några raska steg förflyttat sig från det felfria Cancun till det något mindre felfria Karlskrona. Jag vill gärna betyga att jag har haft nära kontakter med framför allt utrikesminister Ola Ullsten och överbefälhavaren. Jag har därmed under hela denna historia blivit fullt informerad och haft möjlighet att framföra mina synpunkter. Därför känner jag medansvar för den förda politiken. Det är viktigt att kunna säga att vi står enade när det gäller att med bestämdhet avvisa ett ovälkommet besök på det svenska territoriet. Den svenska neutralitetspolitiken förutsätter ju att vi värnar svenskt territorium mot alla kränkningar. Men jag vill gärna också säga, att efter den första kontakten från Thorbjörn Fälldin, blev det tyst från kanslihuset. Här tog jag det ovanliga steget att jag direkt ringde upp Ola Ullsten. Sedan dess har han och jag haft en mycket nära kontakt i detta ärende, och den tror jag har varit till gagn för landet.

Herr talman! Denna beskrivning är inte helt korrekt. I förra veckan tog jag bevisligen inte bara en kontakt med Olof Palme, men det är ingenting att bråka om. Det ligger i sakens natur att de överläggningar som sker med företrädare för den ryska beskickningen skall skötas av utrikesministern. Av rent praktiska skäl tyckte jag därför att det var rimligt att han fortsatte att hålla denna information vid liv. Jag hoppas att Olof Palme här inte försöker ge en bild av att jag personligen skulle ta lätt på samrådsfrågorna när det gäller ubåten. Jag tycker att det vore fel, om den här kammardebatten skulle få sluta med att Olof Palme försökte förmedla ett sådant intryck.

Herr talman! Jag har på intet sätt fört in ubåtsfrågorna i den här debatten. Det är statsministern som har gjort det, och eftersom saken drogs upp vill jag bara redovisa fakta, att under den första dagen tog statsministern flera kontakter med mig — sedan blev det tyst. När det hade gått ett par dagar grep jag själv — eftersom statsministern var uppe i Ramvik — luren och ringde Ola Ullsten, för här tyckte jag att det var nödvändigt med ett initiativ. Därefter upprätthöll han och jag en nära kontakt över hela helgen, en kontakt som jag tycker var mycket bra och som sedan fortsatt. Det principiellt intressanta här — eftersom det drogs in i debatten — är att jag kände ett starkt ansvar för att nationen skulle vara enad när det gäller att avvisa en kränkning av vårt territorium. När en enligt min mening alltför lång tystnad hade inträtt tog jag själv kontakt med regeringen, och den kontakten har ständigt upprätthållits.

Herr talman! Mycket kort: Det var just därför att jag kände samma behov av att vi verkligen över partigränserna skulle enas om det här som jag tog de första kontakterna med Olof Palme. I den frågan är vi alltså helt ense, och det gläder mig.
Om debatten skall fortsätta hemställer jag att herrarna går tillbaka till frågan om Cancun och alltså följer riksdagsordningen, som föreskriver att den som har ordet skall hålla sig till ämnet.

Herr talman! Låt mig då bara säga att det hade varit en skandal bortom all gräns, om den kontakten inte hade tagits i ett ärende av den här typen. Det är, för att återvända till frågan Cancun, en betydligt mindre skandal att kontakter icke togs i det ärendet, men det är likväl en klantighet.
Herr talman! Om Olof Palme vill beteckna handläggningen av frågan om Cancun som en skandal, så får han utveckla sin talan på ett annat sätt än han har gjort här i kammaren.
Herr talman! Jag kan ändra min definition och säga: En bristande kontakt i ubåtsärendet hade varit en stor skandal. En bristande kontakt i Cancunärendet är en stor klantighet.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder som begränsar enskilda finansmäns makt över sysselsättning och samhällsutveckling. Beslutanderätten i näringslivet är reglerad i aktiebolagslagen, arbetsmarknadens lagar och annan näringslagstiftning. Den svenska lagstiftningen på detta område bygger på en socialt anpassad marknadshushållning, som i motsats till planhushållning främjar spridning av makt och decentraliserat beslutsfattande. I enlighet med dessa principer arbetar regeringen aktivt för att motverka såväl privat som statlig maktkoncentration. Vi slår också vakt om yttrandeoch åsiktsfriheten.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Men jag vill erinra om att statsministern på senare tid har gjort uttalanden i demokratifrågan och bl.a. grovt påstått att vår demokrati hotas av löntagarfonder och politisk strejk. Det uttalande som gäller den politiska strejken gjordes i anledning av att tekoarbetarna gick ut i en två timmars politisk strejk. Vad min fråga syftar på är emellertid ett läge där statsministern inte har gjort något uttalande. Det gäller SSAB och det ultimatum som finansmannen Marcus Wallenberg ställde till Stora Kopparbergs styrelse, vilket innebar att den skulle tvingas avgå, om den inte gjorde som han ville.

Dramatiskt inte bara för att Storas styrelse gjorde ett lappkast i frågan om pengar till SSAB — tackade nej till ett regeringsbud som den tidigare accepterat — utan också bestämde sig för att helt lämna den halvstatliga handelsståljätten.” Och vad hände mer? Jo, genom Wallenbergs agerande lämnade man Svenskt Stål. Man lämnade sina tidigare ägodelar i Domnarvets Jernverk och gruvorna i Grängesberg. — Man fick ju bra betalt för dem och tyckte att nu, ”med vattenkraften i bakfickan”, kunde man sticka. På det sättet blev sysselsättningen verkligen hotad. Jag frågar vilken uppfattning den svenska regeringen och statsministern har om ett sådant handlande under en förhandling som också regeringen var inblandad i. Jag har inte hört att vår industriminister har nämnt detta, och jag måste då ställa frågan, om inte regeringens ansvarige måste ha någon uppfattning i denna demokratifråga — statsministern är ju i andra sammanhang så pigg på att kommentera demokratifrågor. Jag vill därför ställa den kompletterande frågan: Är Marcus Wallenbergs agerande i Stora Kopparbergs styrelse och hans inblandning i förhandlingarna förenliga med vårt demokratiska synsätt? Makten skall ju spridas — det är det man skall arbeta för. Statsministern säger också i svaret att regeringen arbetar aktivt. Jag skulle vilja efterhöra med vilken aktivitet regeringen har agerat.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kapitel 1 § får jag meddela att jag på grund av resor inte hinner besvara Sture Palms interpellation om översyn av biografbyråns arbetsrutiner, m.m. och Blenda Littmarcks interpellation om åtgärder mot filmer med narkotikainslag inom föreskriven tid. Jag har för avsikt att besvara interpellationerna den 16 november.
Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1§ får jag meddela följande. Min avsikt var att den 9 november besvara interpellationen av Esse Petersson om åtgärder mot narkotikaspridning från Danmark. Esse Petersson har emellertid inte möjlighet att ta emot svaret den dagen. Jag har därför med honom överenskommit att besvara interpellationen den 4 december.
Herr talman! Björn Körlof har frågat mig om jag avser att vidtaga någon åtgärd för att de elever som avslutar sin gymnasieutbildning inom kommunal vuxenutbildning i höst kan vara med i universitetsoch högskoleämbetets sista antagningsprövning för vårens högskoleutbildning. De studerande som under hösten 1981 bedriver studier för att uppnå behörighet till dessa linjer — det gäller t.ex. ekonomlinjen, lågstadielärarlinjen och läkarlinjen — får komplettera sina anmälningar senast den 9 december med behörighetsgivande betyg över sådana studier. De tre senaste höstarna har kompletteringstiden gått ut vid denna tid. Den 9 december är enligt UHÄ den absolut senaste dagen för att antagningsbesked skall kunna skickas ut till de sökande inom rimlig tid före terminens början. Här finns alltså inte utrymme för en senare kompletteringsdag. kurs. Detta bör inte ändras. När det gäller att bestämma vid vilken tidpunkt en kurs skall sluta ligger avgörandet helt på kommunal nivå. Det är möjligt att lokalt planera så att kurser avslutas och därmed betyg bestäms före den 9 december. I det fall då man i kommunerna av ett eller annat skäl inte har kunnat ta hänsyn till de tidsmarginaler som måste gälla för att UHÄ skall kunna fullgöra sitt arbete inom rimlig tid kan en studerande givetvis utnyttja möjligheten till särskild prövning eller fyllnadsprövning för att få betyg vid en tidigare tidpunkt än vid kursens slut.

Herr talman! Jag vill först tacka utbildningsminister Wikström för svaret på min fråga. För att lösa det problem som ett antal elever vid kommunal vuxenutbildning nu har hamnat i anvisar utbildningsministern ”möjligheten till särskild prövning eller fyllnadsprövning för att få betyg vid en tidigare tidpunkt än vid kursens slut”. Det är naturligtvis en möjlighet. Jag tror dock inte att de elever som genomgår den här utbildningen har tänkt riktigt på att de har kunnat hamna i den här situationen och att de följaktligen måste läsa in denna kurs snabbare än vad de tidigare hade räknat med. Såvitt jag förstår av de uppgifter jag erhållit får de enligt normal kursordning betyg så sent som den 18 december. Det gör alltså att de måste skynda på ordentligt för att komma i åtanke för fyllnadsprövning. Jag har inte satt mig in i hur många elever som berörs av det problem som vi nu diskuterar, och därför vet jag inte heller riktigt om den lösning som utbildningsministern anvisar är en bra lösning. Min tanke var snarare att regeringen skulle kunna ge UHÄ rätt att antagningspröva dessa elever på grundval av preliminära betyg, som lärarna skulle kunna utfärda. Såvitt jag har förstått är också det problem det här gäller någonting som har inträffat just i år. Under tidigare år har tydligen detta problem inte uppstått. Det tyder alltså på att det nu råder en viss brist på samordning mellan UHÄ och KOMVUX i fråga om hur man lägger upp kurserna i KOMVUX, när de slutar och när UHÄ skall ha sina senaste antagningsprövningar. Jag tror precis som utbildningsministern att UHÄ inte gärna kan ha dessa prövningar senare och att det därför måste ankomma på KOMVUX att göra någon sorts ändring i sina kurser och i fråga om den tid när betyg kan utfärdas. Jag skulle gärna vilja att utbildningsministern kommenterar det jag sagt nu och anger om det finns andra möjligheter att lösa detta problem. Men jag tackar alltså för svaret och för den möjlighet som utbildningsministern här anvisar för en lösning på problemet.
Herr talman! Jag tror inte det finns andra möjligheter än de jag har anvisat i svaret. Med ett visst mått av anpassbarhet från KOMVUX sida tror jag det är möjligt att nu lösa detta problem, så att betyg kan föreligga den 9 december eller särskild prövning kan ske.
Herr talman! Jag tackar återigen för utbildningsministerns kommentar och skulle gärna se att den här typen av problem inte inträder nästa år. De elever som går i KOMVUX tror sig naturligtvis kunna vara med i UHÄ:s antagningsprövning för våren. De är alltså inte införstådda med att de måste snabba på sin utbildning så pass kraftigt som de nu måste göra i det här fallet.